Herr talman! Jag tycker inte att principen är så särskilt orimlig. Om riksdagsmännen reser med statens järnvägar, så skall riksdagen betala härför till statens järnvägar. Om det ena statliga verket använder tjänster av det andra verket, så bör det statliga verk som gör tjänsten ta betalt på något sätt. Vi har i dag exempelvis tjänstebrevsrätten. Postverket tar betalt av alla statliga myndigheter för att de får skicka brev ”gratis”. Vi har genomfört denna princip på ett stort antal områden, och jag tror inte att Jörn Svensson tycker att det är orimligt. Varför är det då orimligt i det här fallet? Skälet tycks vara att kommunerna har en del uppgifter som kräver att dessa tjänster utförs av ett statligt verk och att andra statliga myndigheter har skyldighet att göra saker som måste kräva en tjänst av domstolsverket. Men då är det ju ingen större orimlighet om detta bokförs på rätt ställe, så att man ser vad dessa tjänster egentligen kostar. Jag tror inte att denna administration är särskilt dyrbar. På något sätt måste man ändå ha en bokföring i de olika verken. 3 Jag tycker alltså att principen är rimlig. Den är alltså inte, som Jörn Svensson påstår, fullständigt orimlig. Det är rimligt att kostnaderna betalas där de uppstår och inte på något annat sätt. Sedan kan man säga att det är möjligt att en kommun eller ett statligt verk, som nu får betala tjänsterna, kanske hellre avskriver en mindre fordran än anlitar domstolsverket, som det kanske kostar hundratals kronor att anlita.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
Herr talman! Nu gör väl ändå Erik Wärnberg jämförelser som visar en rätt bristande kännedom om det verkliga livet. För att ta exemplet med riksdagsmännens resor: Om jag räknar rätt i huvudet lär årskorten kosta 2-2 1/2 milj.kr. per år. Och den administration som behövs för att en gång om året inköpa korten är naturligtvis obetydlig. Det är alltså klart att när det gäller sådana storleksordningar, proportioner av det slaget, så håller naturligtvis principen. Men när det gäller allsköns småhandlingar och småärenden — som skall noteras av kontorister varenda gång någon struntsumma skall byta ägare i samband med en konkret tjänst — kan systemet bara leda till mer besvär och ökade kostnader. Och eftersom det var ett uttryckligt argument i proposi tionen — om jag inte minns fel — att det var fråga om en besparing, även om man sade att den var liten, tycker jag att förslaget borde avvisas. Det är ju ingen besparing — det är en kostnadsökning, naturligtvis inte av någon överväldigande storlek men en totalt meningslös sådan. När Erik Wärnberg t.o.m. förnekar att det är en kostnadsövervältring, förstår jag inte alls hur man resonerar i skatteutskottet. Om en kostnad tidigare har åvilat en viss förvaltning och man sedan flyttar över den till en annan förvaltning, är det väl en kostnadsövervältring? Och om man då dessutom påstår att denna kostnadsövervältring skall leda till en besparing, förstår jag inte hur det hela går ihop. Jag medger att man i budgetpolitiska kretsar i den nuvarande regeringen ofta tänker på detta sätt och vidtar åtgärder som ger sken av att man är ambitiös när det gäller att spara. Men jag tycker att skatteutskottet - med den ordförande utskottet har — borde ha så pass mycket erfarenhet att sådant här genomskådas.
Herr talman! Jörn Svenssons anklagelse för att vi lever i en annan värld än den riktiga och inte har någon som helst kännedom om de verkliga förhållandena i livet tar jag med ro. Jag har en känsla av att jag kanske kan litet mer om livet än Jörn Svensson — jag har i varje fall varit med litet grand längre. Jag tog exemplet med riksdagsmännens resor. Men då var det fråga om så stora pengar att Jörn Svensson tyckte att det var rimligt med bokföring. Då skall jag tala om för Jörn Svensson att det är småsummorna med reseräkningar i det här huset som tar det mesta arbetet. Skall vi inte bokföra dem på riksdagen utan låta SJ stå för de kostnaderna? Det är kanske lika mycket arbete med att bokföra en reseräkning som gäller på några kronor som med att bokföra en reseräkning som gäller hela årskortet — betydligt mer än 2 milj.kr. Men jag kan ju inte begära att Jörn Svensson skall ha reda på hur mycket resorna kostar. IT andra sammanhang håller vi på och delar på småsummor som inte är av principiellt annorlunda karaktär — då tycker vi att rätt verk skall betala kostnaden. Och vi tycker från utskottets sida detsamma när det gäller domstolsverket — rätt verk skall betala kostnaden.
Herr talman! Erik Wärnberg väljer verkligen dåliga exempel. Reseräkningarna är ju ett ökänt exempel på ett byråkratiskt kineseri som kunde ha förenklats betydligt och där skatteutskottet kanske rent av kunde ha tagit initiativ. Men det är ju en väldigt stor skillnad, Erik Wärnberg, mellan att betala administrationskostnaden för en tjänst på 2-3 milj.kr. en enda gång om året och att ha ett system där allt större delar av förvaltningen — för det här systemet, avgiftsraseriet, breder ju ut sig — skall låta sin kontorspersonal syssla med struntärenden och struntkostnader på några tior. Det hade varit mycket enklare att låta allmänheten, organisationer och i synnerhet kommuner och andra förvaltningar få de här tjänsterna gratis. Systemet har gått till överdrift och ställer till så otroligt mycket besvär fullständigt i onödan — det finns viktigare saker att syssla med ute på förvaltningarna än sådana här småsaker.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 12 till innevarande riksmöte behandlas motioner om vattenoch luftvård. Motionen 1980/ 81:1094, yrkande 2, som jag nu skall tala för, berör luftvården i den meningen att den vill skydda ozonskiktet kring jorden. I motionen yrkas att regeringen skärper bestämmelserna kring freonhanteringen i Sverige med inriktning att utsläppen till luften minimeras. På detta yrkande svarar utskottet med att föreslå att motionen lämnas utan ytterligare åtgärd, som det brukar heta när man ändå ansett sig ha vidtagit vissa åtgärder i den riktning motionen syftar. I motionen framhåller vi att det ozonskikt som finns på 15-50 km höjd över jordytan är livsviktigt för allt biologiskt liv på jorden. Det har visat sig att vissa ämnen som framställts inom det mänskliga industrisamhället kan verka nedbrytande på detta ozonskikt och minska detta skikts skyddande förmåga mot ultraviolett strålning från solen. I motionen framhålls betydelsen av att internationella åtgärder vidtas, eftersom ozonskiktet omsluter hela jorden och sålunda i högsta grad är internationellt. Vad vi yrkar i motionen är dock endast att skärpta åtgärder vidtas inom Sverige. I motionen har freonanvändningen i Sverige uppskattats till 2 000 ton per år. Vad svarar då utskottet på det som framförts i motionen? Jo, man lämnar en utförlig redovisning av främst det internationella läget i vad gäller att minska utsläppen av freoner i atmosfären. Man påminner om att i Sverige är freoner i sprayförpackningar förbjudna sedan den 1 juli 1979. Det har vi också konstaterat i motionen. Får jag då samtidigt påminna om att vi från vpk långt innan detta förbud infördes motionerat om att få ett sådant förbud, som naturligtvis är mycket bra och bör föranleda efterföljd i andra industriländer. Men det som vi vill ha skärpta restriktioner kring är den kvarvarande industriella hanteringen av freoner i Sverige. Utskottet hänvisar till arbetsgruppen för produktkontroll inom den nordiska ämbetsmannakommittén, som kommit fram till en betydligt högre siffra för den årliga freonanvändningen i Sverige än den vi uppskattningsvis kommit fram till i vår motion, nämligen 3 900 ton CFC-föreningar. Denna betydligt högre siffra, nära ett halvt kilo per invånare och år, stärker ju ytterligare motivet för att så liten del som möjligt av denna mängd kommer ut i atmosfären. Ett minimikrav borde vara en noggrann kartläggning av hur mycket som slipper ut i dag och vad som kan göras för att praktiskt taget stoppa sådana utsläpp. På längre sikt måste inriktningen vara att ersätta freoner med andra och oskadligare ämnen. I utskottets skrivning meddelas också att FN:s miljövårdsstyrelse i en forskningsrapport kommit fram till att den nedbrytande verkan på ozonskiktet som man tidigare befarat kanske är mindre än vad man antagit. Men samtidigt konstateras i rapporten att den typ av ultraviolett strålning ökar som påverkar ekosystemet negativt och bl.a. skadar plankton och fiskägg. Utskottet påpekar att Sverige är aktivt på det internationella planet och verkar för att få fram ett gemensamt nordiskt förslag till en internationell konvention och att arbetet med en sådan konvention har påbörjats. Detta är naturligtvis bra, men samtidigt måste vi i Sverige söka ligga främst i vad gäller att minimera freonutsläppen till atmosfären. Sista stycket på s. 3 i utskottets betänkande börjar med en mycket stark skrivning som varje motionär i denna fråga måste vara nöjd med. Men skall man leva upp till den också nationellt, måste det till skärpta åtgärder mot utsläpp av freoner till atmosfären, så länge som dessa ämnen fortfarande används i landet. Ett långsiktigt arbete för att få fram ofarliga ersättningsämnen måste samtidigt bedrivas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1980/81:1094, yrkande nr 2.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som vänsterpartiet kommunisterna tar upp i sin motion. Per Israelsson har också väl utvecklat synpunkterna och kraven på åtgärder. Att det är en viktig fråga understryks av att det förekommit många motioner i ärendet. Riksdagen har behandlat motionerna med all den noggrannhet man kan begära. Utskottet har därvid bl.a. framhållit att olika åtgärder till skydd för ozonskiktet vidtagits såväl på det nationella planet som internationellt. I betänkandet finns en fyllig redogörelse för vilka organ som arbetar med den problematik som finns i förstörelseprocessen beträffande ozonskiktet kring jorden. Sverige deltar mycket aktivt i detta arbete. I april 1981 beslöt FN:s miljöstyrelse att inleda arbetet med en internationell konvention på området. Från svensk sida har ett förslag till konventionstext utarbetats, som f.n. diskuteras i den nordiska kretsen. Tanken är då att ett nordiskt förslag så småningom skulle kunna ligga till grund för det fortsatta konventionsarbetet. Per Israelsson har också nämnt de här sakerna. Av den lämnade redogörelsen framgår att sådana åtgärder kan bli effektiva endast i den mån som de får internationell tillämpning. Mot den bakgrunden är det, som utskottet tidigare framhållit, tillfredsställande att arbetet på att utarbeta en internationell konvention till skydd för ozonskiktet nu kommit i gång och att man från svensk sida intar en ledande ställning i detta arbete. Vidare är det givetvis så, att man finner det angeläget att det nordiska arbetet på att få fram ersättningsämnen för sådana här klorföreningar i industriprocesser leder till snabbt resultat och kan utnyttjas i såväl inhemsk som utländsk industri. Vi får väl vara övertygade om att man arbetar med dessa problem också på andra håll i världen. Som sagt: Det är en mycket viktig fråga som vi gemensamt behöver stötta upp. Vi finner ändå att de åtgärder som är vidtagna och det arbete som pågår inte ger oss anledning att gå motionärerna till mötes genom ett tillkännagivande.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

Herr talman! Börje Stensson och jag är rätt överens i den här frågan. Bara någon kommentar utöver vad jag tidigare sade. Ett område där man kan riskera att freonanvändningen kommer att öka är i värmepumpar. Den ökande användningen av värmepumpar är en önskvärd utveckling från ekonomisk synpunkt och från energisparsynpunkt. Men det kanske inte vore så bra om man där måste använda freoner som medium. Det vore önskvärt att man hittade ersättningssubstanser som fungerade ungefär lika bra. Som jag sade tidigare var förbudet att använda freoner i sprayförpackningar mycket bra. Det var, vill jag påstå, en ren lyxanvändning av ett olämpligt ämne. Som jag tidigare sade uppgår den nuvarande användningen av freoner enligt den redovisning utskottet har gjort till nästan ett halvt kilo per invånare och år, och det är rätt mycket. Det motsvarar kvantitativt ungefär den mängd kemikalier som jordbruket använder som bekämpningsmedel. Det är inte försumbart. Så länge vi använder freoner, alltså klorfluorkolväten, i Sverige bör vi därför se till att hålla dem slutna och inte släppa ut dem i atmosfären. Det är om ett beslut i den riktningen som vi har motionerat, och det är om en utveckling i den riktningen som utskottet har skrivit starkt. Jag finner det ändå lämpligt att yrka bifall till motionen.
Herr talman! Det är riktigt att man, som Per Israelsson här påpekar, kan riskera en ökad användning. De tal som nämns i betänkandet understryker klart vikten av att man får till stånd en kartläggning. När man väl börjar kartlägga användningen av en viss hälsofarlig vara eller, som i det här fallet, en vara som är farlig för ozonskiktet, finner man ofta att den används ännu mer än vad man hade trott. Detta understryker också vikten av att man fortsättningsvis bearbetar dessa frågor. Det är produktkontrollnämnden som har att fatta beslut om och meddela föreskrifter om avsteg från förbudet mot import och tillverkning av aerosolförpackning. Det är att räkna med att produktkontrollnämnden nu är ännu mer uppmärksam än man tidigare har varit.

Herr talman! Den grundläggande drivkraften för den tekniska utvecklingen under kapitalismen är det ständiga behovet av större profiter. Profiten är källan till kapitalets förmering och därmed ett livsvillkor för kapitalismen som ekonomiskt system. Kapitalismen söker tekniska lösningar som förändrar arbetsprocessen, så att arbetaren för samma lön och på samma tid kan producera mera. Under kapitalismen återspeglar tekniken de rådande maktförhållandena. Med dess hjälp skapar kapitalägarna sin industriella organisation, genom vilken de utövar sin makt på arbetsplatserna och därmed även i samhället. Storskalig teknologi, löpande band, prestationslönesystem osv. används inte endast för att öka profiterna utan också för att frånta de arbetande kontrollen över deras eget arbete och därigenom befästa kapitalägarnas makt. Om arbetarna anammar kapitalismens teknologi oförändrad, får de kapitalismens industriella organisation på köpet, och de arbetandes frigörelse kommer att försvåras eller förhindras. Med hjälp av datatekniken söker kapitalägarna nu få fullständig kontroll över arbetsprocessen. Med projektet ”SAF:s nya fabriker” drar de upp en effekter på arbetslivet effekter på arbetslivet strategi för en arbetsorganisation där beslutsfattandet centraliseras till datoriserade styroch kontrollenheter med en f. ö. decentraliserad produktion, där de arbetande isoleras från varandra i lättrörliga småfabriker. Samma utveckling sker också inom traditionella kvinnobranscher såsom handel, bank och kontor. Många är de kvinnor som under 1980-talet riskerar att få se sina jobb totalt förändrade. Tekniken bidrar till att förstärka den kvinnodiskriminerande arbetsfördelning som råder. Det tydligaste uttrycket för detta är de grannskapscentraler och fjärrkontor som startats. En stor del av den tekniska utvecklingen och forskningen sker dessutom för militära ändamål. När den civila sektorn sedan tillgodogör sig dessa tekniska landvinningar, tar man över system som redan från början är deformerade genom sitt ursprung. Datorer, robotar och annan modern produktionsteknik har under 1970-talet bidragit till en utveckling av de materiella produktivkrafterna. Samma teknik har också bidragit till att många lönearbetande berövats sitt gamla yrkeskunnande, ytterligare tappat kontrollen över arbetsprocessen eller rent av kastats ut i arbetslöshet. Denna utveckling accelererar under 1980-talet och är ett hot speciellt mot kvinnors och ungdomars rätt till arbete. De utgör den huvudsakliga arbetskraften inom de rutinbetonade yrken som i första hand kommer att automatiseras. Ett rättvist, jämlikt och solidariskt samhälle ställer människornas behov i förgrunden. De tekniska lösningarna skall ha sin grund i människors krav på samhället. De skall bana väg för och understödja en demokratisk arbetsorganisation. Människors behov av ett arbete som är både meningsfullt och skapande och som ger gemenskap med andra människor måste vara det rättvisa, jämlika och solidariska samhällets utgångspunkt för teknisk forskning och utveckling. Ett sådant samhälle måste därför välja tekniska lösningar som ger en produktionsapparat som inte skadar människan, som står i samklang med naturen och inte förstör miljön eller tömmer jorden på råvaror utan som skapar produkter som är ofarliga och fyller verkliga behov. Det kapitalistiska samhället är det rättvisa, jämlika och solidariska samhällets motsats. Där är människor arbetskraft, inte människor. Det är därför viktigt att kampen bedrivs redan nu, för att vi skall kunna nå fram till utveckling av en teknik som uppfyller fackliga krav på arbetarkontroll över produktion, arbetsorganisation och ett meningsfullt arbete.

De skall användas för att förkorta arbetstiden till sex timmars arbetsdag och för att skapa nya arbetstillfällen inom industri och gemensam sektor. av samhället och ha sina utgångspunkter i människors behov av arbete, god Torsdagen den hälsa och ren miljö. Facket måste också få möjlighet att styra teknikutveck 3 december 1981 lingen, t.ex. genom ett fackligt forskningsinstitut och genom att fackliga forskningskonsulter ges utrymme för enpartsforskning. Datateknikens Grundutbildningen måste inriktas på att ge alla elever en utbildning i effekter på arbetsdatalära, så att de får lära sig att se de positiva och negativa konsekvenserna = J;vet Yrkesutbildningen skall ge kunskap om de datatekniska tillämpningarna, men detta får inte ske på bekostnad av inlärning av de grundläggande yrkeskunskaperna inom varje bransch. Arbetarrörelsen måste föra den här kampen med insikt om vilka som i dag har ägandet och den avgörande makten, kunskaperna och alternativen och även styr forskning, utvecklingsarbete och utbildning. De arbetandes fackliga organisationer måste rustas till kamp för en arbetsorganisation och tekniska lösningar som utgår från de arbetandes behov. Facket måste utarbeta egna alternativ och bedriva ett självständigt forskningsoch utvecklingsarbete om teknik och arbetsorganisation. Det viktiga är följande. Arbetets organisation och arbetets innehåll, liksom produkternas och tjänsternas kvalitet, skall vara bestämmande för valet av tekniska lösningar. Tekniken skall användas för att vidga arbetsinnehållet och för att öka de anställdas kunskaper om sitt yrke och sin arbetsplats. Teknik och arbetsorganisation måste motverka uppdelning av arbetet, isolering och ensamarbete. Övervakningsarbetet skall kombineras med skapande arbete. Företags och myndigheters användning av hemdatorer, grannskapscentraler och fjärrkontor måste bekämpas. Datateknik får inte användas för att mäta arbetsprestationer och därmed skapa nya former av prestationslöner. Ingen skall vid införande av ny teknik få försämrad lön, försämrat arbetsinnehåll eller tvingas ut i arbetslöshet, och alla skall garanteras rätten till vidareutbildning för att kunna utföra ett meningsfullt arbete. De här kraven och principerna är viktiga för arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsens fortsatta arbete. Det är den kampen som måste föras nu, trots de nuvarande begränsade fackliga rättigheterna. Lagar och avtal som ger fackföreningsrörelsen makt och kontroll över teknikens användning och utveckling kan bara tvingas fram genom en aktiv kamp. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 394, där de här principerna tas upp. Utskottet hänvisar till att regeringen tänker komma med förslag i vår. Som vi nämnt i vår motion är inga nya ställningstaganden aktuella, utan allt är bekant. Vi tycker att det går att besluta om huvudprinciperna redan nu. Det som är förvånande i det här betänkandet är att socialdemokraterna så okritiskt accepterar den kapitalistiska användningen av tekniken.
Herr talman! Jag skall be att få fästa Lars-Ove Hagbergs uppmärksamhet på att utskottet på s. 3 i sitt betänkande noterar att förhandlingar ånyo har effekter på arbetslivet enskilda sektorn. Det finns ingen anledning för lagstiftaren att agera i nuvarande situation, allra minst på det sätt som motionärerna har tänkt sig. Med hänvisning till den redovisning som utskottet gör i övrigt beträffande det omfattande utredningsarbete som har pågått och som pågår, liksom till vad som redovisas rörande arbetslivscentrum, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det pågår medbestämmandeavtalsförhandlingar. Förmodligen kommer de flesta, som vill ha ett ordentligt avtal i vad gäller s.k. ny teknik och datorisering, inte att finna det stöd som behövs. De förslag som sedan tidigare föreligger från LO, PTK och Svenska arbetsgivareföreningen ger stöd för det antagandet. Därför menar jag att det här är nödvändigt. I övrigt har Sten Svensson och jag helt olika utgångspunkter när det gäller makten och kontrollen över teknikens användning. Jag tycker att de arbetandes synpunkter skall vara vägledande för samhället. För mig är detta naturligt, eftersom de arbetande utgör flertalet och är de som producerar och drabbas.
Herr talman! Visst har Lars-Ove Hagberg och jag olika utgångspunkter. Men jag konstaterar att jag uppenbarligen har en betydligt större tilltro än han till parterna när det gäller möjligheterna för dem att själva göra upp i dessa frågor. Lars-Ove Hagberg har kanske inte läst dagstidningarna i dag. Jag har noterat att parterna har uttalat sig beträffande den pågående förhandlingen om ett nytt medbestämmandeavtal på SAF-området. Det har ju kommit klarsignaler från alla berörda, så enligt uppgift är både LO, PTK och SAF nära en uppgörelse. En av parterna har uttalat sig i tidningen, nämligen ombudsmannen inom SIF Stig Ahlin. Han företräder ju en grupp som i högsta grad är beroende av utvecklingen på dataområdet. Han bekräftar att man avser att börja med medbestämmandet vid införandet av ny teknik och datorisering.

Det är alltså helt onödigt att, som vpk föreslår, lagstifta om vetorätt och annat.
Herr talman! Sten Svensson har tilltro till arbetsmarknadens parter. Till min förfäran konstaterar jag att det nu ser ut att bli ett avtal ovanför huvudena på dem som har dessa problem. Det som signaleras är ju långt ifrån de ursprungliga kraven. Frågan om vetorätt när det gäller införande av ny teknik kommer inte att finnas med i det avtalet, enligt de signaler som finns i dag. Det är kanske typiskt att Sten Svensson är så nöjd med detta avtal. Det är måhända också ett tecken på vad som är på väg att hända, och det kan också förklara varför socialdemokraterna är så tysta på denna punkt.
Herr talman! Jag konstaterar att vpk står isolerat i denna bedömning av tilltron till parterna. Ett enhälligt utskott har utgått ifrån att man löser detta avtalsvägen.
Herr talman! Jag har i en tidigare debatt i dag pekat på dem som står i den verkliga hetluften när det gäller arbetsmiljön. Det är de som skall uttala sig om lagen och om parternas handläggning. Själv är jag i gott sällskap när det gäller datateknik och annan ny teknik. De som är utsatta för den kommer absolut inte att vara nöjda med ett sådant medbestämmandeavtal. effekter på arbetslivet

Herr talman! Esse Petersson har i en interpellation ställt följande frågor: 2. Har den danska regeringen följt upp sina åtaganden från de nordiska överläggningarna och de internationella konventionerna för att begränsa narkotikaspridningen främst från Christiania? 4. Är regeringen beredd att ta initiativ till en samnordisk aktion för att få den danska regeringen till att helt stoppa narkotikaförsäljningen i Christiania? Narkotikasituationen i Sverige är mycket allvarlig. Tillgången på heroin är stor, och missbruk förekommer i hela landet. Tillgången på centralstimulantia har varit förhållandevis liten de senaste åren, men sedan i våras har tillgången på nytt ökat. Missbruket av kokain har tidigare varit mycket begränsat i Sverige. Det finns dess värre nu tecken på att tillgången på kokain har ökat och att det säljs kokain även på gatumarknaden. Missbruket av cannabis är omfattånde, och tillgången är stor i hela landet. Större delen av den narkotika som missbrukas i Sverige smugglas hit från de olika producentländerna. Smugglingsvägarna är många, och den illegala handeln är väl organiserad. Behovet av ett väl fungerande internationellt samarbete är därför stort. Jag kan i detta sammanhang meddela att jag nyligen har besökt USA, där jag sammanträffade med FN:s generalsekreterare och med företrädare för den amerikanska administrationen. Vid dessa möten diskuterade vi frågan om intensifierat arbete med narkotikafrågor inom FN. Jag har nyligen deltagit i ett stort europeiskt ministermöte om narkotika i den s.k. Pompidougruppen. Vid detta möte beslutades om intensifierade gemensamma insatser för att stoppa den illegala handeln och för att minska efterfrågan på narkotika. Jag framhöll därvid bl.a. att kraftfulla åtgärder måste vidtas såväl mot den organiserade internationella handeln som mot gatulangningen. Det blev också mötets beslut att 1961 års narkotikakonvention skall tillämpas strikt. Köpenhamn har blivit en central plats för narkotikahandeln i Norden. Den stora tillgången på narkotika i Danmark har gjort att missbrukare söker sig dit för att köpa narkotika. Särskilt för Skåneregionen är detta mycket påtagligt och allvarligt. Ungdomar åker över sundet, och de vet på vilka platser de kan köpa narkotika, framför allt cannabis. Christiania är den mest kända av dessa platser. Det är mycket allvarligt att allt fler ungdomar från hela Sverige som är i riskzonen på väg in i ett allvarligt missbruk söker sig till Christiania. De vet att det är mycket lätt att köpa cannabis där. Efter det att jag hade fått rapporter från polis, tull, socialoch sjukvård i Skåne om de växande problemen med narkotika som kommer från Danmark diskuterade jag detta med den danske inrikesministern vid det nordiska socialoch hälsovårdsministermötet i augusti i år. Vi kom då överens om att ett särskilt ministermöte skulle hållas för Danmark och Sverige för att diskutera gemensamma narkotikaproblem. Jag inbjöd därefter den danske inrikesministern till Sverige till den 3 november, men fick till svar att mötet inte kunde äga rum inom en så snar framtid. Vid det nordiska justitieministermötet i Åbo i oktober i år aktualiserade justitieminister Petri åter frågan om ett ministermöte med Danmark. De övriga nordiska ministrarna förklarade då att de också önskade delta i ett sådant möte. Jag har därefter tillsammans med justitieministern inbjudit samtliga nordiska justitie-, socialoch hälsovårdsministrar till ett särskilt möte om narkotika i februari 1982. Vid detta möte skall vi förutom de problem som Sverige och de övriga nordiska länderna har med Christiania också diskutera hur vi kan effektivisera den gemensamma kampen mot all narkotika i hela Norden. Jag kan således inte besvara frågan om vilka resultat överläggningarna givit, då de ej ännu ägt rum. Esse Petersson har frågat mig om den danska regeringen har följt de åtaganden som finns i de internationella narkotikakonventionerna. FN:s internationella narkotikakontrollkommission är det organ som har till uppgift att bevaka att de internationella konventionerna som finns inom narkotikaområdet efterlevs. Kan denna kommission påvisa att försäljningen av cannabis tillåts i Christiania är det deras sak att ta ställning till om Danmark följer sina åtaganden i enlighet med de internationella konventionerna. En av de åtgärder som regeringen vidtagit för att stävja narkotikatrafiken från Danmark är att placera en svensk polisman i Köpenhamn. Denna polis skall ansvara för samordning av narkotikafall i Danmark som har samband med Sverige. Vidare finns två svenska socialarbetare stationerade i Köpenhamn. Deras uppgift är bl.a. att hjälpa svenska missbrukare i Köpenhamn att återvända till Sverige för att få vård. Vid det nordiska justitieministermötet i juni i år diskuterades olika länders praxis i narkotikabrottmål. Diskussionen initierades av Sverige efter påpekanden från svenska åklagare om en alltför mild praxis i Danmark. Justitieministrarna uppdrog åt riksåklagarna i de olika länderna att fortsätta denna diskussion i syfte att åstadkomma en gemensam praxis. Man kan ha förståelse för de problem av olika slag som bosättningen i Christiania innebär för de danska myndigheterna. Det är emellertid min förhoppning att våra olika överläggningar med den danska regeringen och danska myndigheter skall bidra till att narkotikaproblemen i Christiania får en lösning. Glädjande är att det finns en växande opinion även i Danmark mot narkotikasituationen i Christiania. Om narkotikaproblemen i Christiania får en lösning kommer detta att leda till att tillgången på cannabis minskar framför allt i Skåneregionen och till att färre ungdomar löper risken att bli etablerade missbrukare. Det finns en skillnad mellan Sverige och Danmark i inställningen till cannabis. Denna består bl.a. i att man i Danmark inte alltid ser lika allvarligt på cannabismissbrukets skadeverkningar som vi gör. Jag vill dock framhålla att man i Danmark har lagt ned mycket stora ansträngningar på att bekämpa narkotikabrott och narkotikamissbruk. Den danska inställningen till cannabis och problemet med Christiania räcker inte som förklaring till de stora problem med cannabis som vi har i Sverige i dag. Vi måste själva föra kampen mot cannabismissbruket. Genom attitydpåverkan, informationsoch förebyggande insatser skall vi få bort efterfrågan på cannabis, och genom polis-, tulloch åklagarinsatser skall vi stoppa tillgången på cannabis. Den svenska regeringen har gett arbetet mot narkotikamissbruket hög prioritet. Vårt arbete kan dock ge varaktigt resultat endast om alla människor i samhället engageras i kampen mot narkotika och när ungdomarna själva säger nej till narkotika.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett positivt svar. Christiania har aktualiserats i en mängd sammanhang under denna höst. Åtskilliga uttalanden har gjorts och initiativ har tagits av både regering och massmedia sedan jag väckte denna interpellation den 15 oktober i år. Detta stora intresse för att gemensamt komma till rätta med det växande narkotikaproblemet är tillfredsställande. Narkotikaträsket Christiania är en stinkande varböld, som smittar ner ett allt större område främst i Öresundsregionen. Denna tragiska verklighet kan varken skylas över eller bortförklaras av mer eller mindre suspekta kommentarer, som danska statsråd nu tycks strö omkring sig i valdebattens hetta. Den fria narkotikahanteringen i Christiania är inte längre enbart ett danskt problem utan en angelägenhet för hela Norden. Framför allt är det cannabisförsäljningen till den nordiska marknaden som numera kanaliseras via Christiania. Dessutom bedrivs odlingar av narkotika helt öppet inom denna s.k. fristad, utan att myndigheterna tycks reagera med något större engagemang för att rensa upp i detta förödande narkotikaträsk som Christiania utgör och är symbolen för. Den fria narkotikaförsäljningen i Christiania är ett allvarligt ungdomsproblem, framför allt för hela södra Sverige. Ungdomar från de mest skilda sammanhang gör kontinuerliga veckoslutsresor till Christiania för att skaffa narkotika både för eget bruk och för spridning till andra ungdomar i hemmiljön. Det gäller att så enkelt som möjligt skaffa så mycket narkotika som möjligt. För att finansiera det egna missbruket gäller det att bygga upp ett eget kundnät. Detta är drivfjädern i spridningsmekanismen. Här kommer också narkotikans övriga följeslagare, som t.ex. annan brottslighet och prostitution, in i bilden som ett led i jakten för finansiering av det egna missbruket. Veckoomsättningen av cannabis i Christiania beräknas till över 70 kilo, vilket innebär en årsomsättning på 3,54 ton. Enbart denna verksamhet omsätter 34 miljoner danska kronor per vecka, vilket för hela året innebär ca 200 miljoner danska kronor. Trots de danska myndigheternas garanterade slapphet omhändertogs för narkotikabrott i Köpenhamn under 1980 enligt uppgift inte mindre än 146 svenskar, 142 finländare och 86 norrmän. En femtedel av dessa svenskar var under 20 år. Malmötullens cannabisbeslag beräknas till ca 90 96 komma från Christiania. Den danska rörelsen för legalisering av fri hasch till medborgarna har sitt högkvarter i Christiania och bedriver sin verksamhet på temat ”Effektiv kamp mot narkotika — Stöd fri hasch”. Informationsoch propagandatidskriften Hampabladet har också sin spridning härifrån och ger råd till främst barn och ungdom om hur narkotika kan odlas och konsumeras. Christiania är också inkörsporten till den nordiska marknaden för en hel del av de internationella narkotikasyndikaten. Här krävs verkligen kraftfulla svenska initiativ för att väcka de slumrande danska myndigheterna, så att de äntligen inser allvaret i de konsekvenser som följer av en växande narkotikaspridning till allt fler ungdomsgenerationer, om denna verksamhet inte snarast stoppas. Att den svenska regeringen nu har börjat att engagera sig i denna fråga är mycket bra. Eftersom jag i interpellationen krävde ett svenskt initiativ till en samnordisk aktion, hälsas med största tillfredsställelse regeringens initiativ enligt interpellationssvaret, att inbjuda de nordiska justitie-, socialoch hälsovårdsministrarna till en överläggning i februari 1982 om narkotikaproblemen i allmänhet och spridningen av narkotika från Christiania i synnerhet. Nödvändigt är att dessa samtal leder till samordnade åtgärder för att gemensamt stoppa narkotikaspridningen i de nordiska länderna. Trots det positiva svar som interpellationen har fått finns det ändå i svaret ett par saker som jag vill be statsrådet belysa något närmare. Det gäller statsrådets uttalande i svaret: ”Jag vill dock framhålla att man i Danmark har lagt ned mycket stora ansträngningar på att bekämpa narkotikabrott och narkotikamissbruk.” Jag vill fråga: Vilka åtgärder är det man har vidtagit som har varit av den art att statsrådet kan avge ett sådant positivt omdöme om dem? När det gäller frågan om huruvida Danmark följer sina åtaganden enligt de internationella konventionerna, som man har diskuterat i olika överläggningar, säger ju statsrådet att det inte ankommer på henne att uttala någon åsikt om detta, då det är en uppgift för FN:s internationella narkotikakontrollkommission. Men eftersom statsrådet har en personlig uppfattning om att man i Danmark har gjort väldigt stora ansträngningar för att komma till rätta med narkotikaproblemen, hade det varit klädsamt, om statsrådet också hade haft en uppfattning om huruvida man i Danmark har följt de internationella konventionerna på det sätt som vi från svensk sida anser att man borde ha gjort. Det bör nämligen vara konsekvens i omdömena på de här två punkterna.

Herr talman! Jag har också blivit litet förvånad över just denna passus i Karin Söders svar på interpellationen, eftersom Danmark är det land i Norden som har den mest liberala och tillåtande narkotikapolitiken, framför allt när det gäller cannabishanteringen. Att röka och att inneha cannabis är i praktiken tillåtet i Danmark. Vid ett studiebesök under ett par dagar som jag gjorde i Christiania för en tid sedan kunde jag se hur haschförsäljningen pågick helt öppet. Försäljarna står ute på området med sina varor och bjuder under varandra. Man saluför narkotika av olika slag till dagspriser. Många som lever i Christiania försörjer sig just på haschförsäljning. Som Esse Petersson nämnde är veckoomsättningen väldigt stor. I Christiania säljs 70 kilo cannabis i veckan. Det gör 3,5 ton per år. I pengar räknat omsätts en kvarts miljard kronor i svensk valuta. Inne i Christiania har legaliseringsrörelsen Stöd fri hasch sitt säte. Eftersom det i allmänhet inte förs någon egentlig antihaschdebatt i Danmark, vinner den här rörelsen. Man kan konstatera på olika håll i Danmark att rörelsens propaganda har stort gehör bland danskar. Man ställer t.ex. hasch gentemot alkohol och framhåller fördelarna med hasch. Det är helt felaktigt, tycker jag. Det utges cckså en tidning, Hampabladet, där man kan läsa tips om rökning och om hur man odlar. Den här tidningen kan köpas av vem som helst. Det är inte bara hasch som förekommer i Christiania. Under de senaste månaderna har man t.ex. också gjort ganska stora beslag av LSD. Också i det övriga Köpenhamn är narkotikasituationen minst sagt allvarlig. I Christiania kan man köpa knark billigare än någon annanstans i Norden. Detta vet de svenska ungdomarna. 90 20 av cannabisbeslagen i Malmö kommer just från Christiania. Jag tycker att det är mycket märkligt att Danmarks regering låter den här försäljningen pågå och att man låtit denna situation utveckla sig såsom den gjort, vilket har lett till dessa svåra problem. De nuvarande förhållandena kan inte accepteras. Danmarks regering måste vidta åtgärder för att bemästra narkotikaproblemen. Jag anser också att den danska regeringen måste ta sitt ansvar för de ungdomar som bor i denna fristad. Jag kan inte förstå att den danska regeringen låtit Christiania utvecklas såsom det gjort. Det var ett ganska spännande experiment i början med en massa positiva inslag. Den danska regeringen har, menar jag, genom att inte göra något skapat en situation där en stängning kan bli nödvändig. Man har känt till förhållandena i Christiania, och ändå har man medvetet låtit den här situationen utveckla sig. Man har låtit bl.a. ungdomar gå under. Jag tycker att det kan sägas att man på ansvarigt danskt håll framtvingat en opinion för en stängning av Christiania. På grund av att Danmarks regering tillåter en öppen narkotikahantering inne i Christiania så åsidosätter den danska staten de åtaganden man gjort genom godkännande av den allmänna narkotikakonventionen. Jag tycker inte att det råder några tvivel om det. Och jag har svårt att förstå också passusen om detta i svaret. Konventionens syfte är ju att begränsa all icke medicinsk användning av narkotika, och det urholkas genom att situationen i Christiania får vara som den är. För narkotikamissbrukets utveckling i Sverige, främst södra delen av Sverige, får situationen en mängd allvarliga konsekvenser. Det sätt som Christiania fungerar på i dag bidrar till att svenska ungdomar kommer i riskzonen. Eftersom förhållandena i Christiania påverkar den svenska marknaden och svensk ungdom är det nödvändigt, menar jag, att svenska politiker tar upp en debatt om Christiania. Och jag är glad över det arbete i den riktningen som påbörjats. Återigen, herr talman: Jag tycker att den danska regeringen måste ta sitt ansvar för Christiania och de människor som bor där. Det är verkligen hög tid för den danska regeringen att handla. Alldeles för länge har man underlåtit att hjälpa till att lösa de problem som finns i Christiania.

Herr talman! Det finns anledning att välkomna den debatt som vi har fått under det senaste året rörande narkotikaproblemen. Det var nästan omöjligt att föra den för ett antal år sedan.

Jag har sett litet grand på hur man under senare år har behandlat de här Nr 43 frågorna på det nordiska planet, och jag har sett vilken optimism som har Fredagen den funnits — en tro att man skulle kunna lösa problemen. 4 december 1981 Redan 1970 fanns det ett medlemsförslag i Nordiska rådet, där man uppmanade de nordiska länderna att bekämpa narkotikan och där man Om åtgärder mot föreslog gemensamma åtgärder. Men 1975 ansåg man att de undersökningar narkotikaspridning som hade gjorts i de nordiska länderna tydde på att narkotikamissbruket från Danmark bland ungdom inte ökat i samma utsträckning som tidigare år. Det hade etablerats ett missbruksmönster i de enskilda länderna, men, sade man, inga tecken tydde på att missbruk av en viss typ av narkotika överfördes från ett land till ett annat i samma form. Det var alltså den här optimistiska inställningen som då präglade synen bland dem som sysslade med dessa frågor, en syn som sedan inte visat sig hålla streck. Efter en debatt i Nordiska rådets generalförsamling i mars i år tog jag initiativ till ett medlemsförslag i Nordiska rådet. Jag fick stöd av en representant från Norge, en från Finland och en från Danmark. I medlemsförslaget kräver vi att vi i Norden skall lägga fast en gemensam målsättning, nämligen att de nordiska länderna inte kan acceptera någon form av narkotikaanvändning som inte är medicinskt betingad. Allt annat bruk är missbruk och skall bekämpas, och utifrån den målsättningen skall kampen föras. Vi tog också upp i förslaget att, för att kunna följa upp den målsättningen, vi måste ha effektivare medel för att bekämpa narkotikamissbruket, en enhetlig rättstillämpning och även ökade resurser för tulloch polisväsendet. Detta medlingsförslag har varit ute på remiss till olika myndigheter i de nordiska länderna. I stort sett är uppslutningen positiv från de olika myndigheternas sida när de yttrat sig över förslaget. Men när jag läser materialet måste jag säga att jag finner en del av de danska yttrandena litet underliga. Det danska socialministeriet, exempelvis, ansåg sig inte ha någon anledning att yttra sig över förslaget. Man hade inga synpunkter att komma med. Danskarna talar om att vi har olika kultur och traditioner och ifrågasätter om det finns någon narkotikatradition i landet, eller om man kan hänföra det hela till kulturella aktiviteter. Vi har nu behandlat denna fråga vid ett sammanträde med Nordiska rådets sociala miljöutskott denna vecka, i tisdags och onsdags. Såvitt jag kan förstå blir uppslutningen bakom medlingsförslaget fullständig från Sverige, Norge. Finland och Island. Däremot är det tvivelaktigt hur det går med våra danska vänner. Vi skall ta ställning till detta i början av nästa år, och det skall sedan behandlas på Nordiska rådets möte i Helsingfors. Jag gjorde för några veckor sedan ett uttalande vid en konferens i Voss i Norge, där jag krävde att danskarna skulle stänga Christiania. Det väckte en del uppmärksamhet. När jag nu var i Köpenhamn besökte jag Christiania i tisdags förmiddag tillsammans med de två socialarbetare som socialstyrelsen har där nere. Jag måste säga att efter det jag sett på Christiania tycker jag inte 2 att man överdriver, när man säger att Christiania är ett träsk och att narkotikan därifrån sprider sig i södra Sverige. Danskarna har en mer liberal inställning till detta problem. Men det handlar inte bara om Christiania. Christiania är en del av det här problemet. Köpenhamn är ett centrum för narkotikahandeln i Norden. Det är det vi måste ta itu med. Vi måste alltså fortsätta den opinionsbildande verksamhet som påbörjats här i Sverige.

Herr talman! Det är utomordentligt värdefullt att Esse Petersson har tagit upp dessa frågor. Jag delar helt hans uppfattning, att vi genom opinionsbildning och möjliga åtgärder och aktioner på det internationella området måste få till stånd ett totalstopp av narkotikahanteringen från Christiania. Christiania har under 1970-talet tveklöst kommit att utvecklas till ett centrum i Skandinavien för den illegala narkotikahanteringen. Christiania har, som Esse Petersson påpekat, utgjort en ”fristad” med stark lockelse även för svenska ungdomar med missbruksproblem. Genom att ha tillåtit den öppna narkotikahanteringen inne i Christiania har den danska staten åsidosatt de åtaganden man gjort genom ratificerandet av den allmänna narkotikakonventionen från 1961. Det är på den grunden man har skäl att ta upp överläggningar med Danmark. Konventionens syfte att begränsa användningen av narkotika till medicinska eller vetenskapliga ändamål har därmed urholkats. Narkotikapolisen, som jag har följt sedan länge, inte minst hemma i min egen valkrets, uppskattar att 80 20 av den cannabisharts som på illegal väg insmugglats till Sydoch Västsverige kommer via Christiania. Även i norrländska städer har man känningar av detta. Men det finns också ett mera svenskt problem, nämligen att vårt land utövar en särskild dragningskraft på kriminella personer. Till detta bidrar det materiella välståndet, som erbjuder en god marknad också för kriminella. En annan lockande förutsättning är den, på grund av den i viss mån svaga föräldraauktoriteten och allmänna släpphäntheten, ganska oskyddade ungdomen. Men vad som i synnerhet gör Sverige till en trivsam plats för förbrytare är kriminalpolitiken: relativt låg upptäcktsrisk, lindriga straff och en i utländska ögon mycket välvillig hantering av fängelsepåföljder och permissioner. Även om vi skulle lyckas, herr talman, att få till stånd en stängning av Christiania, vilket i sig är nödvändigt, så måste vi ha klart för oss att vår viktigaste uppgift är att undanröja marknaden inom våra egna gränser. Så länge det finns en efterfrågan här fortsätter langarna sin hantering, oavsett om vägarna går över Danmark eller inte. Rune Gustavsson har rätt i sitt påpekande att det finns många andra platser från vilka narkotikan kommer till vårt land. Vi måste själva föra kampen vidare, sade Karin Söder nyss. Det är alldeles riktigt. Insatserna kan inte enbart riktas mot produktion eller distribution. En framgångsrik narkotikapolitik måste få alla missbrukare att sluta med sitt missbruk och ge upp sin roll som kunder och medlöpare till narkotikasyndikaten och den organiserade brottsligheten. Även de små innehaven måste man bestraffa, för att försvåra för langning och fortsatt missbruk. Domarna måste bli hårdare och straffen mer kännbara för narkotikabrottslingar. Att sprida narkotika är i dag ett lindrigare brott än att sprida miljögifter. Det finns ingen rim och reson i detta, utan det är nu dags att jämställa dessa brott — med andra ord uttryckt: straffet för narkotikabrott skall vara minst fyra års fängelse. Efter spridningen av narkotika följer ett slags skräpkultur i spåren. Verksamheten inne i Christiania och på andra platser ute i världen har gett upphov till den flumkultur som florerar. Förbudet mot försäljning av illegal narkotika förhindrar regelrätt annonsering och skyltning vid narkotikalangningen. Ändå kan narkotikaorganisationer nå ut med sitt budskap via massmedia och genom indirekt marknadsföring. Mycket av den s.k. flumkulturen spelar en aktiv roll som marknadsförare av narkotika. Det kan inte vara förenligt med samhällets intresse att flera popgrupper och enskilda musiker mer eller mindre öppet propagerar för narkotika i olika former. Ungdomen är mycket oskyddad. Idoldyrkan och oförmåga att inse riskerna med att leva som vissa musiker gör många ungdomar till lättfångat byte. På skivomslag, i ord och bild uppmanar mindre seriösa konstnärer till missbruk och deltagande i narkotikabaserade livsmönster. Vi kan inte tumma på tryckfriheten, men vi kan i alla sammanhang påpeka vilka enskilda och grupper som har narkotikan i sitt budskap. Då tvingas de in i en försvarsposition, som blir alltmer ohållbar med tiden. Vi måste få ett stopp på flumkulturen — nästa steg för ungdomar blir annars slumkultur. I FN-sammanhang brukar Sverige bl.a. betona att narkotikaproblemen måste lösas i ett större sammanhang, dvs. betraktas som ett sammansatt ekonomiskt, socialt och politiskt problem — inte enbart som en kontrollfråga. Sverige har också fört fram åsikten att flera av FN:s specialorgan borde vart och ett ha en särskild sektion för narkotikafrågor. På det sättet skulle man kunna säkerställa att narkotikafrågorna behandlades i de sammanhang där problemen hör hemma. Vad gäller Sveriges agerande i FN under senare år kan som exempel också följande nämnas. FN:s generalförsamling antog i december 1980 en resolution om internationellt samarbete mot narkotikamissbruk. Denna resolution var den första FN-resolution i vilken man i texten intagit en paragraf vari alla stater inbjöds att vidta åtgärder mot de ”ekonomiska krafter” som ofta ligger bakom spridandet av narkotikamissbruk. Sverige hade deltagit aktivt i utarbetandet av denna resolutionstext. I ett anförande framhöll ambassadör Olov Ternström bl.a. att alla måste bekämpa de ekonomiska krafter som i sina försök att legalisera narkotikamissbruk sprider en förljugen och godkännande inställning till droger. Dessa initiativ är utmärkta. Det gäller nu att gå vidare på den inslagna vägen. Vi måste slå tillbaka narkotikamissbruket på alla fronter — medan det ännu finns tid att göra det. Jag har förstått av Karin Söders och även av Rune Gustavssons uttalanden att man är på god väg, och jag vill verkligen betona vikten av att man på allt sätt försöker göra dessa ansträngningar framgångsrika.

Herr talman! Jag tycker det är mycket bra att statsrådet har tagit initiativ till ett möte med de danska ministrar som är ansvariga just för narkotikaområdet. Men som skåning måste jag beklaga att det är så långt till februari. Hur skall det gå under de kommande juloch nyårsloven? Den frågan ställer sig många socialvårdare och föräldrar i Skåne. Det är nämligen så att den allt hårdare kampen och gränskontrollen mot narkotika på den svenska sidan har minskat tillgången på hasch i Skåne. Det medför att ännu fler ungdomar reser över Sundet, som man säger, och får tillgång till den danska haschen. Jag kan tala om att tullen i Helsingborg bara på en dag tog i beslag hasch till ett saluvärde av 2,6 milj.kr. Det säger något om hur mycket narkotika som vandrar över Sundet från Danmark. Jag tycker att det är mycket motiverat att snarast få i gång ett allvarligt samtal med de danska myndigheterna. Däremot tycker jag kanske inte att vi från svensk sida skall lägga oss i vad som skall göras på enskilda orter och platser i Danmark. Christiania har nämnts ofta i debatten här. Jag tycker det är ett danskt problem. Däremot skall vi ta upp frågan om hanteringen av narkotika och inställningen till narkotika i Danmark i dess helhet. Det är nämligen så att narkotika finns på fler platser. Det vet speciellt vi som bor i Helsingborg. Det är stora mängder narkotika som per bil och tåg går genom Danmark och som vi riskerar att få hit till Sverige. Jag tycker inte att vi från svensk sida skall bedriva en sorts skyttegravskrig mot de danska myndigheterna, men gärna mycket allvarliga samtal. Och det brådskar. Jag tror t.o.m. att de svenska myndigheterna — tull, polis och sociala myndigheter — mycket väl före februari inom ramen för sin nuvarande kompetens kan driva en diskussion med de danska myndigheterna och försöka få dem att förstå att vi måste göra någonting. Samtidigt måste vi förstå att Danmark är i en besvärlig situation. Det är inkörsporten i Norden för narkotika. Danmark får hasch söderifrån, och det får hasch in via Kastrup. Tyvärr har man i Danmark en mycket lindrig tullkontroll. Den som reser med tåget från Danmark till Sverige skall uppleva en tullkontroll i järnvägsvagnarna som är precis som den som förekommer i Östberlin. Där knackar man i taken och öppnar alla dörrar och tittar i alla påsar, överallt. Det är en enorm kontroll. När det gäller Danmark är det alltså inställningen till narkotika som vi måste ta itu med. Det är också från dansk sida fråga om bristfälliga resurser. Det är ett område där kanske Sverige skulle kunna hjälpa till. Vi får inte blunda för att Danmark är inkörsporten. Kräver vi att Danmark skall försöka stoppa mängderna narkotika som kommer till Norden, får vi också i alla nordiska länder vara beredda att hjälpa till och sätta in kontrollresurser. Jag skulle vilja vädja till statsrådet: Låt oss hjälpas åt för att skapa ett nordiskt kontrollsystem när det gäller narkotika, där alla nordiska länderna bidrar till att försöka stoppa den enorma mängd hasch som strömmar in över gränserna. Vi måste naturligtvis ta itu med danskarnas inställning, därför att de inte har den inställning som vi har, att det finns en smittrisk. Vi anser att haschet är inkörsporten till tyngre narkotika. Det tycker man inte i Danmark. Därför måste vi alltså föra allvarliga samtal, som Karin Söder nu har tagit initiativ till. Vi måste också hela tiden ha samtal med de nordiska myndigheterna. Jag måste till slut, herr talman, säga att jag är litet förvånad över Sten Svenssons angrepp på svenska myndigheter och svenskarna själva. Det är faktiskt så, att föräldrar med barn som missbrukar narkotika är fruktansvärt maktlösa mot den enorma ekonomiska brottslighet som ligger bakom hasch. Man kan tjäna miljontals kronor. Jag skulle vara tacksam om Sten Svenssons parti verkligen ville ställa upp helhjärtat i kampen mot den ekonomiska brottslighet som ligger bakom narkotikahanteringen. Jag tycker inte att de svenska myndigheterna är slapphänta, åtminstone inte i mitt eget landskap. Där arbetar man verkligen hårt. Men jag tror att det är nödvändigt att vi får ett mycket bredare nordiskt samarbete i denna kamp mot hasch.

Herr talman! Först vill jag säga att det naturligtvis är väldigt glädjande att vi i denna kammare, när det gäller målsättningen i dessa frågor, är så eniga över partigränserna. Jag tror att det är en oerhört viktig förutsättning för att vi skall kunna gå in effektivt i detta arbete och nå resultat. Kanhända kan vi diskutera litet olika metoder att sätta in. Det är också nödvändigt att använda ett brett register av åtgärder alltifrån förebyggande åtgärder till olika slag av ingrepp från myndigheter för att vårda och rehabilitera människor. När det gäller den speciella fråga som diskuterats här i dag, relationerna till våra danska grannar, är jag väldigt glad över vad Grethe Lundblad sade, nämligen att det viktiga är, vilket andra också har sagt, att få till stånd mycket allvarliga, seriösa samtal om hur vi tillsammans skall kunna lösa dessa frågor. I detta sammanhang finns det ett stort problem, och det är de olika attityderna till just cannabis i våra länder. Detta är ett faktum som utgör en av de stora svårigheterna att övervinna. Detta är också bakgrunden till att ett uttalande i mitt svar kanske kan missförstås, om man läser bara en mening i taget. Jag har i interpellationssvaret talat om skillnader i inställningen till cannabis i våra länder, men jag säger samtidigt att man gör stora ansträngningar för att bekämpa narkotikabrott och narkotikamissbruk. Det är alltså en annan narkotika som åsyftas. Antalet tjänster, polistjänster och andra, i Danmark har ökats för att komma till rätta med annan typ av narkotika. Vår inställning här i Sverige är ju att all narkotika måste bekämpas. Däri ligger den stora skillnaden och svårigheten. Långt innan det blev offentligt att vi skulle ha ministermöte, hade samtal på olika myndighetsnivåer men också mellan departement och ministrar pågått i skilda sammanhang för att vi skulle kunna få till stånd en konstruktiv debatt. Jag beklagar verkligen att det är så långt till februari, men vi kan naturligtvis inte tvinga några till samtal förrän de själva är beredda att delta i sådana. Under tiden arbetar polis, tullmyndigheter och socialvård för att förebygga och komma till rätta med problemen. Riksåklagarna har haft sammankomster för att få en mera enhetlig praxis när det gäller narkotikabrott. Vi har skärpt lagstiftningen alldeles nyligen här i landet när det gäller narkotikabrott. Men vilka straff man kan utmäta är inte avgörande, även om de är själva grunden — också tillämpningen är väldigt viktig. Man kan faktiskt ha samma lagstiftning medan praxis kan utvecklas olika. Det är ett förhållande som diskuteras mellan riksåklagarna i Norden för att vi skall få enhetlighet på den punkten. På frågan om vad jag anser om danskarnas tillämpning av den konvention som de har anslutit sig till skulle jag vilja svara följande. Jag menar att det inte är ett lands sak att ensamt avgöra huruvida ett annat land följer konventionen. Men jag skulle också vilja säga, för mitt och regeringens vidkommande, att om vi tillät haschförsäljning i den utsträckning som man gör i Christiania skulle vi själva inte anse att vi efterlevde konventionen. Men vi tänker inte säga till danskarna att de inte efterlever konventionen. Det finns ett internationellt organ som har i uppdrag att se till efterlevnaden. Vi tolkar alltså inte konventionen på riktigt samma sätt som danskarna gör. Återigen är det inställningen till cannabis som där skiner igenom. Vi skall dock säga, när det gäller frågan om Christiania, att även där har danskarna vidtagit en del åtgärder. Det förekommer mindre av tung narkotika där — och somliga säger att sådan inte alls förekommer där längre. Men det är också viktigt i det här sammanhanget att påpeka att vi inte bara får stirra oss blinda på situationen i Christiania, utan att vi också måste se till helheten i fråga om narkotikasituationen. Christiania är ett attraktivt skyltfönster och kan av det skälet vara inkörsporten. Men vi skulle göra fel om vi sade att detta var det enda problemet. Vi måste ta itu med problemen i hela deras vidd i hela Norden. Och det är oerhört viktigt att vi hjälps åt, för situationen är lika allvarlig när det gäller vårt land — där man ganska lätt kommer över narkotika — som när det gäller andra länder. Jag menar att konstruktivt samarbete i Norden på alla nivåer — mellan myndigheter, mellan regeringar, mellan parlamentariker och för den delen också, skulle jag vilja säga, mellan partier. Vi måste tillsammans åstadkomma en opinionsbildning. Socialdemokrater i Sverige måste tala med socialdemokrater i Danmark, Norge och Finland. Och centerpartister måste tala med centerpartister etc. Vi måste liksom gemensamt gå till attack och tala med varandra om hur vi ser på de olika tingen. Jag tror att det är den vägen vi skall gå i Norden. Och det är också på det sättet vi skall arbeta internationellt när det gäller att öka förståelsen, öka möjligheterna till samarbete och finna konstruktiva vägar för det här Nr 43 arbetet. Fredagen den Jag delar också den uppfattning som här har kommit till uttryck, att vi även 4 december 1981 måste arbeta för att bekämpa den internationella brottsligheten — också det kan vi bara göra tillsammans — samt kommersialiseringen och flumkulturen Om åtgärder mot som så förrädiskt griper tag i många ungdomar. Till syvende og sidst är det narkotikaspridning naturligtvis också en fråga om att vi skall hjälpa våra barn och ungdomar till från Danmark en stabil situation samt stödja deras föräldrar så att man får kraft att motstå de frestelser som narkotika och andra droger kan innebära. Det är ytterligare ett exempel på vilken bredd kampen mot drogmissbruket måste få i vårt land. Det gäller också att vi arbetar tillsammans med andra länder som ändå i hög grad har en likartad syn på hur välfärdssamhället skall utvecklas. Konstruktiva samtal och konstruktiv debatt för åtgärder som syftar till att rädda våra ungdomar till en god framtid tror jag är framkomstvägen när det gäller problemet Christiania.

Herr talman! Jag vill helt instämma med statsrådet om att det är både trivsamt och nödvändigt att ett stort samförstånd verkligen råder över partigränserna i den här frågan för att ågärder skall kunna vidtas för att komma till rätta med den varböld som narkotikan ändå är. Man kan kanske sätta ett litet frågetecken när det gäller den dubbla inställning som Grethe Lundblad i viss mån ville göra sig till talesman för: dels att det krävs betydande svenska initiativ, dels att man skall förstå den danska regeringen. Det är ju så man har försökt att förstå narkotikakulturen, och det harlett till den narkotikapermissiva inställning som har funnits av och till i olika länder och som slog ut i full blom i Sverige i mitten av 1960-talet. Låt oss klart deklarera att det här krävs en kamp utan den formen av förståelse, om vi vill komma till rätta med narkotikaproblemet i det här sammanhanget. Jag kan också hålla med statsrådet om att man inte skall stirra sig blind på Christiania. Men Christiania är, som jag sade i min kommentar till statsrådets svar, något av en symbol och även inkörsporten för framför allt cannabisbruket till den nordiska marknaden. Men Danmark är aktuellt inte bara när det gäller hasch utan har också blivit inkörsporten för annan narkotika. Därför blev jag trots allt, som jag sade i mitt förra anförande, något förvånad över statsrådet Söders yttrande om de danska ansträngningarna och över uttalandet att man inte skall missförstå en enda mening i svaret. Jag har inte missförstått. Statsrådet läste upp även de andra meningarna i det stycke som det gällde. Det är helt uppenbart att meningen ”Jag vill dock framhålla att man i Danmark har lagt ned mycket stora ansträngningar på att bekämpa narkotikabrott och narkotikamissbruk” egentligen inte borde ha funnits med i svaret — dessförinnan sägs det ju något helt annat. Effekten av krav från svensk sida bör inte tas bort av en mening av denna innebörd, speciellt som det i svaret inte kunde påvisas vilka särskilda åtgärder som har vidtagits och som har minskat den svenska narkotikainförseln från just Danmark. Det enda som kunde redovisas var att det hade tillsatts några tjänster. Beträffande vilken annan drog har tillförseln till Sverige från Danmark minskat under de senaste fem åren? Mig veterligt har det inte skett beträffande någon drog, men statsrådet har kanske något sådant exempel att anföra. Låt oss vara överens om att danskarna har en helt horribel uppfattning när det gäller angelägenheten av att bedriva spaning mot och bekämpa narkotikakulturen och narkotikan som sådan. Mot den bakgrunden är de ansträngningar som statsrådet tillsammans med justitieministern och regeringen i övrigt har gjort för att komma till rätta med problemen på det området mycket positiva. Till Rune Gustavsson, som tydligen inte är i kammaren för tillfället, vill jag säga att den redovisning som han gav av Nordiska rådets arbete på denna punkt är utomordentligt värdefull och att de initiativ som han själv tagit i det sammanhanget måste hälsas med tillfredsställelse. Jag vill också säga ett tack till statsrådet för att statsrådet i sin replik tog upp problemen i förhållande till den internationella konventionen. Det förutsätts inte att vi på något sätt skall avgöra om det aktuella kravet är uppfyllt. Det intressanta var dock att få veta om den svenska regeringen tyckte att danskarna fullföljer sitt åtagande, och vi fick klart besked om att regeringen inte tycker att danskarna lever upp till den konvention som gäller på det här området. Det finns då ytterligare skäl för den svenska regeringen att agera. Haschoch narkotikaspridningen är nämligen icke ett isolerat danskt problem, utan det är ett stort problem för hela den nordiska marknaden, framför allt bland ungdomar i riskgrupperna som pendlar mellan Sverige och Danmark. Därigenom sprids och fördjupas narkotikasmittan inom allt fler grupper. Där har vi ett ansvar, och jag är tacksam för att regeringen försöker attingripa på den punkten. Jag önskar lycka till med ett framgångsrikt arbete på denna punkt. Jag lovar allt stöd i det sammanhanget.

Herr talman! Det har sagts — inte ordagrant kanske, men andemeningen var väl den — att vi inte skulle lägga oss i Danmarks problem. Man har hävdat att det här är interna danska problem. Men jag tycker inte att det är riktigt sant, eftersom förhållandena i Danmark — och kanske framför allt i Christiania — påverkar marknaden i Sverige, särskilt i södra delen av Sverige. Detta har bekräftats här i olika inlägg. Den sociala situationen i Christiania är allvarlig i dag. Man kan mäta detta på andra sätt också — inte bara när det gäller haschförsäljning och narkotikamissbruk. Man kan se på barnens situation, undervisningssituationen — en mängd sådana förhållanden som inte har berörts här. Situationen i sin helhet är mycket allvarlig, och det är inte bara fråga om ett skyltfönster. Jag tycker att man också skall kräva av de danska myndigheterna att de ser upp med dessa förhållanden. Sedan vill jag säga till Sten Svensson att de föräldrar som har ungdomar vilka råkat ut för narkotikamissbruk och missbrukar narkotika behöver allt stöd i världen — på många olika sätt. De behöver inte de pekpinnar som Sten Svensson håller fram, de behöver stöd i stället för den understuckna kritik som kommer här. Det är klart att det behövs samarbete i den här frågan — självfallet. Det behövs konstruktiva diskussioner mellan de olika länderna för att bekämpa narkotikasituationen. Men jag tycker att Danmarks regering skall ha kritik när det gäller dess sätt att följa narkotikakonventionen. Jag tycker inte att Danmarks regering har följt den på det sätt som man skall göra. Jag tycker att det skall riktas en skarp kritik när det gäller det sätt på vilket den danska regeringen har handlagt förhållandena i Christiania. När jag senast tog upp den här frågan med socialministern i Danmark, sades det från det hållet att det inte finns någon anledning att göra någonting. Nu var detta ett tag sedan, kanske för tre kvarts år sedan. Men jag blev mycket skrämd av den inställningen — att det här inte var något egentligt problem. Jag tycker att det är ett mycket allvarligt problem.

Herr talman! Jag i vill i likhet med andra talare understryka det värdefulla i enigheten över partigränserna. Socialminister Karin Söder underströk också att man skulle se till helheten — det är viktigt. Vi måste fortsätta att arbeta via FN för att åstadkomma en internationell kraftsamling mot narkotikahanteringen. Sedan vill jag till Grethe Lundblad, och även till Inga Lantz, säga att vad jag vill understryka med vad jag sade i mitt förra inlägg är att familjerna måste ta ökat personligt ansvar för fostran av barn och ungdom och inte lita på att myndigheter av skilda slag skall ta ansvaret; dessa myndigheter som i sin tur litar på föräldrarna — då är det ingen som tar ansvar. Vad jag avser är att man med mer av förebyggande åtgärder skall åstadkomma sunda miljöer och en god uppfostran, som gör att man stärker ungdomarnas motstånd mot att över huvud taget pröva på narkotika. Men det är också viktigt att ge allt stöd när skadan väl är skedd. Jag har tillsammans med min kollega här i kammaren Björn Körlof anfört dessa synpunkter i en motion, som vi väckte i januari och som jag vill hänvisa till. Där har vi noggrant utvecklat de tankegångar som det här är fråga om. Grethe Lundblad har vidare talat om den ekonomiska brottsligheten. Även på den punkten har jag väckt motioner — två motioner under den allmänna motionstiden om åtgärder mot den s.k. svarta sektorn. Jag vill rekommendera Grethe Lundblad att noga läsa vad som där står — det är svar nog när det gäller den frågan. Slutligen skall jag, herr talman, beträffande myndigheternas attityder redovisa en artikel i Göteborgs-Posten från i tisdags, där man har intervjuat tullpersonalen på Landvetter. Jag citerar: ”TI flera år har tullpersonalen på Landvetter både muntligen och skriftligen tjatat och bönat för att få en egen tullkriminalgrupp på två man och ett eget hundekipage. Men det har hittills varit kalla handen från den lokala ledningen. Landvetter får nöja sig med att dela på de tre narkotikahundar och den tullkrimpersonal som ska räcka till för hela västra Sverige. ——- På Landvetter finns ingenting utöver den vanliga styrkan i tullfiltret på 31 man. Hund och tullkrimmare får rekvireras från Göteborg.” Vidare säger man: ”Det har hänt att interner tagit flyglektioner när de avtjänat sitt straff och själva flugit över till Danmark i hyrt plan för att hämta narkotika.” Den här artikeln visar mycket tydligt på de problem som jag i mitt anförande ville peka på. Jag ville med mitt inlägg understryka hur angeläget det är att vi gör sådana prioriteringar när det gäller resurserna att vi kan sätta större kraft bakom vår vilja att slå tillbaka mot narkotikaspridningen in över Sveriges gränser.

Herr talman! Jag tror att Esse Petersson inte riktigt hörde på vad jag sade. Jag underströk nämligen mycket bestämt att jag inte förstår den danska regeringens inställning och inte vill på något sätt stödja den. Däremot förstår jagatt det kan vara svårt i Danmark att få tillräckliga ekonomiska resurser för en kamp mot narkotikan — Danmark har ju enormt mycket större införsel av narkotika än övriga nordiska länder, därför att Danmark så att säga är inkörsporten till Norden. Och jag kan tala om att jag på det möte med Nordiska rådets socialutskott som ägde rum i Köpenhamn i veckan direkt till det danska socialdemokratiska statsrådet och inför de danska partivännerna beklagade deras inställning. Jag röstade också tillsammans med andra i Norden emot det förslag i vilket denna inställning kom till uttryck. Jag delar absolut icke danskarnas uppfattning när det gäller inställningen till hasch. Däremot kan jag som sagt ha förståelse för att det kan vara svårt med de ekonomiska resurserna. Det är ju enorma resandeströmmar från Tyskland till Danmark och över Kastrup från utlandet till Norden. Vi kan bara se vilka resandeströmmar det är man måste kontrollera mellan Helsingör och Helsingborg — 700-800 personer reser tre gånger i timmen över Sundet. Det är alltså enorma resandeströmmar som skall kontrolleras. Det är då fråga om stora ekonomiska insatser, och jag skulle vilja fråga Karin Söder: Är den svenska regeringen beredd att ställa ökade ekonomiska resurser till förfogande för en bättre nordisk kontroll av resandeströmmarna för att försöka hindra att narkotika kommer in i Norden? Jag har åtminstone personligen — jag talar inte på något sätt för mitt parti — den uppfattningen att vi borde ha en nordisk kontrollgrupp mot narkotika, bekostad genom gemensamma nordiska resurser. Jag tycker att om danskarna ändrar inställning skulle vi från svensk sida försöka ställa upp på en sådan lösning i fråga om kontrollen att vi kan hindra att narkotika kommer in till Norden. Vidare anser jag det vara viktigt att man från den svenska regeringens sida ger uttryck för denna bestämda inställning mot hasch, så att det inte råder någon som helst tveksamhet hos våra myndigheter. Jag vet t.ex. att svenska myndigheter faktiskt lyckats få stopp på viss narkotikahantering i Danmark just genom en press mellan olika myndigheter över gränsen. Det har hjälpt åtminstone ungdomarna och socialmyndigheterna i Skåne oerhört, att vi har lyckats få detta till stånd. Det är glädjande att Sten Svensson har ställt upp i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag har den uppfattningen att vi socialdemokrater ibland här i kammaren har fått stå ensamma när det gällt krav på ännu hårdare åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten och att vi har stått ensamma när det gällt att stödja brottsförebyggande rådets krav på ökade resurser. Men jag hoppas att det även på det området skall bli en ändring, så att vi äntligen kan få bort alla de personer som mycket cyniskt tjänar pengar på att förstöra Nordens ungdom.

Herr talman! Visst är det mycket angeläget att vi ytterligare tar itu med den ekonomiska brottsligheten, som ju är en av orsakerna till allt det lidande som de människor råkar ut för som drabbas av missbruk och där andra tar pengarna. Det har emellertid också hänt en hel del under de senaste åren när det gällt att komma till rätta med den ekonomiska brottligheten, inte minst genom de ökade resurser som polisen har fått. När det gäller danskarnas kamp mot narkotika vill jag berätta att vi ändå har ett samarbete med danskarna, varvid vi försöker placera ut narkotikasambandsmän på de ställen i världen där vi vet att det finns centraler för narkotikaleveranser. Detta är alltså ett sätt av samarbete, och det är alltså myndigheter som finner former för detta. Även på annat sätt finns det dokumenterat att man bjuder till för att försvåra hanteringen av de stoffer som danskarna betraktar som narkotika, och beslagen är ganska stora i Danmark. Sedan kan man också säga att vi faktiskt inte vet hur situationen skulle ha varit, om man inte hade vidtagit dessa åtgärder. Därför kan man inte påstå att det förhållandet att man inte har kunnat se någon minskning i leveranserna av narkotika till Sverige är ett tecken på att ingenting görs — så enkelt kan man inte föra debatten. Jag tror att det fortsatta samarbetet, med en så långt möjligt gemensam grundsyn i de här frågorna, ändå skall kunna ge resultat.

Jag vill nämligen påstå att det här är ett internationellt solidaritetsproblem, och därför måste samtalen och förslagen till gemensamt agerande föras vidare. Den svenska regeringen kommer under våren att lägga fram en narkotikapolitisk proposition — en drogpolitisk proposition skulle man kanske hellre säga, eftersom den gäller både alkohol och narkotika — där alla berörda departement, utbildningsdepartementet, justitiedepartementet och handelsdepartementet, kommer att ha så att säga sin del och där vi skall försöka stärka arbetet mot drogerna. Det är alltså svaret på den frågan. Jag kan i dag inte gå in på vilka speciella åtgärder som kommer att vidtas eller vilka summor det kommer att röra sig om, men det är alltså ett arbete som vi håller på med i regeringskansliet. Till sist till Grethe Lundblads fråga om nordisk kontroll. Jag tycker att det är en väldigt angelägen fråga att diskutera, inte bara på detta område, utan också i andra sammanhang, såsom när vi haft olika regleringar av invandringspolitiken och sådant, där vi haft vissa bekymmer med de öppna gränserna i de nordiska länderna. Det pågår också arbete inom Nordiska rådets och ministerrådets ram. Jag ser här en möjlighet att nå resultat om vi kan komma till en gemensam uppfattning om vad som är att anse som narkotika. Jag tror att det är en viktig framkomstväg för att stärka kampen mot narkotika i hela Norden.

Herr talman! Till Grethe Lundblad vill jag först säga att det var just för att jag hörde på hennes anförande som jag gjorde min kommentar. Men jag är tacksam för att Grethe Lundblad i sitt andra anförande skärpte tonen mot danskarna och deras agerande i detta sammanhang. Litet kritik gjorde tydligen nytta denna gång. Man får inte låta den ekonomiska situationen bli ett svepskäl. Det skulle innebära att man skulle vara beredd att offra unga människor av ekonomiska skäl. Så kan icke vara fallet, utan här gäller det att satsa offensivt. Och den ekonomiska satsning man gör på att rensa upp i narkotikaträsket får man ganska snart igen dubbelt upp och kanske mer än det. Man drabbas nämligen inte av de problem, sjukdomar, skador och mycket annat som narkotikamissbruket medför. Låt oss inte göra detta arbete först och främst till en ekonomisk fråga. Här gäller det att rädda människor — och unga sådana. Om Grethe Lundblad tänker efter litet, tror jag att också hon har den inställningen. När det gäller statsrådet och de frågor som vi här har diskuterat vill jag säga att svaret som sådant är mycket bra. De initiativ man vill ta är också bra. Men det hade varit klädsamt, om statsrådet hade velat tala om vilka mycket stora ansträngningar för att bekämpa narkotikabrott och narkotikamissbruk som man har gjort från dansk sida. Eftersom statsrådet hittills inte har lyckats prestera någon sådan redovisning, hade det varit positivt om orden att ”man i Danmark har lagt ned mycket stora ansträngningar på att bekämpa narkotikabrott och narkotikamissbruk” inte hade funnits med i svaret. Det finns ingen anledning att försöka smickra en part som ändå inte har gjort så fasligt mycket i detta sammanhang. Det går inte att bara säga att det är bra att ytterligare åtgärder sätts in och att man inte kan avläsa effekterna av åtgärderna i om mängden använd narkotika ökar eller inte. Det är klart att de åtgärder som sätts in måste vara så effektiva att de tränger tillbaka den totala konsumtionen och införseln till den svenska sidan. Vi har inte till uppgift att först och främst bry oss om konsumtionen i Danmark. Det intressanta är att Danmark är den stora införselkanalen till den nordiska marknaden och framför allt södra Sverige. Därför berör förhållandena i Danmark oss i så hög grad. Personalsamarbetet etc. på det internationella planet är ett steg i rätt riktning, som kan utvecklas vidare. Det gäller för oss att verkligen få till stånd en mur för att stoppa införseln av narkotika på den nordiska marknaden. Och här gäller det att vara med i opinionsbildningen, för att driva fram den danska opinionen mot narkotika — en opinion som ändå finns och som, vilket statsrådet påvisar i sitt interpellationssvar, är växande. Men vi skall ha klart för oss att det är mycket starka krafter, framför allt inom Christiania och bland dess sympatisörer, som driver legaliseringsrörelsen. Det sker på ett tema som är ganska fantastiskt: Effektiv kamp mot narkotika — stöd fri hasch! Man skall nog inte inlåta sig på att över huvud taget börja resonera om tung och lätt narkotika. Såvitt jag känner till har vi i detta land inte någon lagstiftning för tung resp. lätt narkotika — all narkotika är narkotika. Det är framför allt legaliseringsanhängare som talar om tung och lätt narkotika. Det är enbart ett sätt att försöka ”flumma till” debatten. I den svenska lagstiftningen talar vi enbart om narkotika och ingenting annat. Slutligen vill jag, herr talman, i detta sammanhang hälsa med tillfredsställelse den drogpolitiska proposition som regeringen avser att lägga fram. Jag hoppas bara att det inte enbart blir en verbal produkt, utan att det blir ett reellt innehåll i den.
Herr talman! Jag vill säga till Esse Petersson, att om vi använder uttryck som tung och lätt narkotika men samtidigt, som jag ju har gjort flera gånger häri dag, säger att det inte finns någon ursäkt för någon form av narkotika, så kan man inte påstå att vi bidrar till någon ”flumdebatt” — det måste jag med all bestämdhet tillbakavisa. Däremot använder man dessa uttryck i olika sammanhang som tekniska uttryck, och det är det som det är fråga om. I övrigt måste det stå helt klart att all narkotika skall bekämpas.
Herr talman! Jag kan delvis hålla med statsrådet på den här punkten. Men det är en avgörande skillnad när statsrådet talar om tung och lätt narkotika och när man gör det i allmänhet. Det kan vara så att denna terminologi anses få en viss betydelse när man från regeringskretsen nedlåter sig till att tala om tung och lätt narkotika. Det finns ingen gradskillnad. Det är bara så att vissa vill göra gällande att hasch och cannabis är ofarligt och därför rent allmänt resonerar på detta sätt. Därför har man i svensk lagstiftning icke gjort någon sådan här gradering. Jag vill vädja till statsrådet att i dessa debatter tala om narkotika. Tung och lätt narkotika finns inte. Det finns ingen anledning för oss att försöka haussa upp en stämning för en sådan gradering och för ett sådant språkbruk, eftersom narkotika är narkotika och, som statsrådet sade, all narkotika skall med alla till buds stående medel bekämpas.
Herr talman! Upplysningsvis vill jag meddela att i straffutmätningssammanhang och även inom forskningen används detta uttryck. Om man sedan nedlåter sig eller ej när man använder uttrycket får alltså andra bedöma. Jag kani och för sig medge, att om man inte förklarar vad det är fråga om kan det ligga en risk i att använda uttrycket. Men att det skulle vara förbjudet att i en politisk debatt använda ett uttryck som faktiskt används mera formellt i andra sammanhang är väl att dra alltför långtgående konsekvenser. Jag tycker att det vore olyckligt om denna debatt skulle utmynna i en pseudodebatt, vilket detta tenderar att bli, när vi i övrigt har så stor enighet om den här frågans vikt och vi är eniga om att all narkotika skall bekämpas.
Herr talman! Om statsrådet inte hade skärpt tonen just på denna punkt när jag försökte lägga till rätta problemen i samband med diskussionen om tung och lätt narkotika, så hade vi inte fått dessa extraturer i den här debatten. Det var intressant att konstatera att det finns lagstiftning med olika straffsatser beroende på vilka preparat man använder inom det narkotiska området. Det skall bli intressant att se de lagarna. Tack fru statsråd!

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder i syfte att genom statligt stöd till de för ortsborna nödvändiga transporterna och färderna till arbete och näringar verka för rättvisa förhållanden för befolkningen i Sorsele och Storumans kommuner. Statligt stöd utgår till viss flygtrafik i fjällområden. Avsikten med stödet är att en rimlig trafikservice för de människor som är bofasta i fjällvärlden och som saknar vägförbindelser skall upprätthållas. Stödet ingår i den statliga bidragsgivningen till kollektivtrafik, dvs. till trafikutövningen, och bör enligt min mening inte jämföras med det stöd som utgår för att tillhandahålla en rimlig infrastruktur, t.ex. i form av vägar. Fjällflyget kräver inte heller fasta anläggningar av någon nämnvärd omfattning, eftersom det bedrivs med sjöflygplan eller med helikopter. I likhet med övrig lokal och regional kollektivtrafik är fjällflyget i första hand en kommunal angelägenhet. Fjällflyget erhåller ett statsbidrag som motsvarar över 40 90 av totalkostnaderna, vilket är ett större bidrag än till s.k. kompletteringstrafik, som oftast sker med taxi, och till den ersättningsberättigade busstrafiken. Jag anser därför att det nu inte finns anledning att ompröva stödet till fjällflyget.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag har i interpellationen tagit upp en fråga som berör särskilt kommunerna i det inre av Västerbotten och som gäller trafikflyget i det väglösa naturskyddsområdet i västra Sorsele och nordvästra Storuman. Jag har därvid påpekat att flygverksamheten där inte är självbärande och att landsting och kommuner får gå in och täcka underskottet. Jag vill upprepa det jag anfört i interpellationen, nämligen att verksamheten uteslutande berör det område i Tärnaoch Ammarnäsfjällen som riksdagen i särskilda beslut ”fredat för tekniskt intrång”, nämligen Vindelälven som skonats från vattenkraftsutbyggnad och Tärna-Vindelfjällens naturskyddsområde. Flyget skall i första hand sköta och främja transporter för de kommuninvånare som har sin näring eller sitt arbete i det väglösa naturskyddsområdet. Det ersätter i princip de för fjällnäringarna gynnsamma och nödvändiga vägarna i andra liknande områden. Som exempel kan nämnas Graddisvägen i Arjeplogs kommun, ”vägen västerut” i Jokkmokks kommun och även vissa vägar söder om naturskyddsområdet, inom Västerbotten och Jämtland. Enskilda vägar är berättigade till högt statsbidrag i liknande områden i andra kommuner, och de allmänna vägarna bekostas ju helt av staten. Det är då rimligt och nödvändigt att transporterna i Sorsele och Storumans fjällområden får samma statliga stöd som vägarna. Endast flygtrafik och lufttransport ger rimlig jämlikhet. Så långt det jag har fört fram i min interpellation. Jag vill här lämna några ytterligare kommentarer. Vem är det som använder flyget? Somliga har sagt att det mest är turister och att vi skall låta dem betala. Men landstinget har nu genom en undersökning fått fram att det är kommuninvånare till 84,9 26. Det är alltså fråga om bara 15 20 andra resenärer. De som kallas turister har f. ö. ofta anknytning till området genom tidigare vistelse där. I undersökningen har man också försökt ta reda på vad som i det här sammanhanget kan kallas nyttoresor, och det har visat sig att sådana görs till nära 90 96 — 88,9 Io, för att vara exakt. Turistresor skulle alltså bara förekomma till 11,1 96, och jag vill tillägga att även turismen är en oerhört viktig näring i det här området. En grupp invånare som särskilt berörs är renskötarna. Enligt en utredning som har gjorts och som presenterades den 12 september i år har 31 90 av dem som använder flyget anknytning till just renskötseln. Det gäller här också människor som utövar fiske och jakt och vissa andra näringar och som har områden här uppe sedan gammalt. I viss utsträckning gäller det också personer som bor på fjällägenheter och i väglösa byar eller har kvar intressen just där. Flera skulle behöva färdas inom det här området, och färdas oftare. Men kostnaderna är avskräckande, för det är fråga om ganska dyra biljetter. Det jag efterlyser är rättvisa för den här fjällbefolkningen. Om man råkar bo några mil norrut i Arjeplogs kommun, i Jokkmokk eller i Storuman, då har man vägar som staten har byggt och man får betala bensinen — och det är ju riktigt. Men de som inte har någon väg har inte samma förmåner. Vad det betyder för dem i fråga om tidsspillan och ökade kostnader är ju klart och uppenbart för alla. Vi frågar alltså efter jämlikhet. Man får inte glömma att de här människorna har så att säga blivit offer för våra insatser när det gäller att skydda och freda fjällområdet, något som jag helt ställer mig bakom. Bara därför att de bor inom det här området och har sina näringar där bör de inte få ta på sig bördor som andra människor inom andra liknande områden inte behöver bära. Det är angeläget, rimligt och nödvändigt att transporterna inom naturskyddsområdet får en med exempelvis Graddisvägen och ”vägen västerut” jämlik karaktär. Det är då endast flygtransporterna som ger en rimlig jämlikhet. Det bör uteslutande vara en statens angelägenhet att sörja för transporterna. Trafikanterna bör endast betala vad som kan bedömas skäligt, exempelvis en kostnad som motsvarar den man skulle ha om man utnyttjat transport per landsväg, t.ex. kostnad för busstransport och liknande. Jag har ett förslag i det här avseendet. Staten, som genom sina beslut utesluter vägbygge här, får ta på sig merkostnaden, alltså kostnaden utöver skälig egenavgift, för dem som bor eller arbetar i det nuvarande flygtrafikområdet — låt oss kalla dem ”behöriga trafikanter”. Annan resande betalar faktisk självkostnad, dvs. sin andel av flygpriset för aktuellt flygplan. Vidare kan man tillämpa samma princip som i Västra Kvarken, som också ligger i Västerbotten. Där finns det en båttrafik från fastlandet till Holmön. Här står staten helt för transporterna. Jag tycker att det är en modell som vi kan använda. I flygtrafiken bör dock fri resa gälla endast för dem som stadigvarande bor eller arbetar i flygtrafikområdet, medan andra får betala. Jag har just i dag fått i min hand konsumentverkets undersökning om Sorsele kommun. Man visar här vilka oerhörda svårigheter människorna också i övrigt har i det här området och hur kostsamt det kan vara att bo och leva där. Om jag sedan får säga några ord med anledning av interpellationssvaret, är jaginte enig med statsrådet om att man här kan tala om att lokal och regional kollektivtrafik i första hand är en kommunal angelägenhet och att därför fjällflyget också bör vara det. Som jag sagt tidigare är det ju så att de vägar som finns i motsvarande områden är statliga vägar. Om det är fråga om enskilda vägar utgår rätt betydande stöd. Om fjällflyget nu får detta bidrag på 40 90 av totalkostnaderna, så betyder det i själva verket att både invånarna i området liksom kommuner och landsting får extra bördor. Det är helt klart. När det sägs att fjällflyget inte kräver fasta anläggningar i någon nämnvärd omfattning, eftersom det bedrivs med sjöflygplan eller med helikopter är det sant på ett sätt. Men jag har här en rapport från fjällflyget av den 26 februari i år, där man i sista stycket säger: ”I detta sammanhang måste påpekas att fjällflyg lättare drabbas av materiella skador än andra former av taxiflyg. Försäkringar, omdöme och erfarenhet skall tillsammans nedbringa dessa till ett minimum. Att försäkra sig mot alla risker är oekonomiskt, för att inte säga omöjligt. Det är med andra ord mindre kostsamt på sikt att ta enstaka skador, när de inträffar, än att söka helt eliminera skadeverkningarna i förväg. Sistnämnda skulle innebära en premiehöjning av en storleksordning, som det inte finns utrymme för i kalkylen.” Detta visar att fjällflyget har nackdelar som inte syns utan vidare. När det talas om en rimlig infrastruktur i form av vägar, så menar jag att det inte är rättvist som det nu är. Vad vi får från staten i de berörda områdena är för litet. Det kan inte sägas att man här ligger på en nivå som är jämförlig med den i kommuner i andra delar av landet.
Herr talman! Man måste ju hålla isär begreppen. De kostnader som normalt finns för vägar osv. förekommer här inte i någon nämnvärd omfattning såsom jag tidigare påpekade. Det krävs inga sådana vägar i dessa områden. Ersättningen här är helt knuten till dessa väglösa områden. Då återstår att se hur den här trafiken behandlas i förhållande till annan trafik. Jag återkommer då till vad jag sade i mitt svar, nämligen att drygt 40 960 av totalkostnaderna är statsbidrag. Det är högre än det statsbidrag som utgår till kompletteringstrafik i andra delar av landet när det gäller taxi och ersättningsberättigad busstrafik. Jag tycker att man måste hålla isär de här olika komponenterna. Annars kan debatten framstå som litet märklig. T övrigt vill jag bara tillägga att det faktiskt är så, att det inte är alla som har sin verksamhet i de här trakterna som är hänvisade till fjällflyget. Snöskotern är ett fortskaffningsmedel som också i mycket hög grad används. Det skall man kanske komma i håg i det här sammanhanget.
Herr talman! Kostnaderna för vägarna, som alltså staten helt tar på sig när det gäller allmänna vägar i andra områden, är avsevärt högre än här aktuella kostnader. Det skulle alltså vara en förtjänst för staten om man, när det inte finns allmänna vägar, går in med ett bidrag för den här speciella trafiken. Jag tycker inte att man kan säga att det är något svar som tillfredsställer människorna i området. Staten tjänar ju på att det är på det här sättet. Vi är med om att vägar inte skall byggas, men de här människorna måste ändå ha sin verksamhet i dessa områden, och de bör inte få merkostnader i, vill jag säga, onödan. Det finns också andra som färdas där. Jag påvisade i mitt inlägg att 88,9 4o är nyttotrafik. Det tycker jag är viktigt. Om man för in skotern i sammanhanget skall man komma ihåg: Skotern är nödvändig och bra att använda i just dessa områden, men skotern är ett begränsat trafikmedel, eftersom man inte får köra den var som helst. Och det finns inte någonting som visar att det är billigare att leva och färdas här än i andra delar av landet. Jag skulle nog vilja att kommunikationsministern ser på det som jag framfört som ett förslag. De som bor obekvämt i områden ute vid kusten får färjor och annat. Detta är egentligen inte någon stor sak för staten, men för kommunerna och de enskilda gäller det betydande pengar. Det är dessutom en rättvisefråga.

Herr talman! Anders Björck har frågat mig vilka initiativ man avser ta från svensk sida för att bereda möjligheter för ett företag som Scanair att inleda charterflyg till Florida. Genom underhandsupplysningar i mitten av augusti månad i år fick regeringen en förvarning om att amerikanska myndigheter stod i begrepp att fatta ett beslut som skulle ställa Scanair i en sämre situation än vissa andra skandinaviska charterbolag. Detta föranledde en gemensam skandinavisk uppvaktning på diplomatisk nivå och överlämnandet av en not till amerikanska utrikesdepartementet den 19 augusti. I noten understryks bl.a. vikten av att få de erforderliga chartertillstånden från amerikansk sida så snart som möjligt och ”på icke-diskriminatoriskt grundlag”. När sedan amerikanska luftfartsmyndigheten, CAB, ändå träffade ett beslut som ofördelaktigt drabbade Scanair framfördes erinringar mot beslutet av såväl mig själv som av mina danska och norska kollegor i likalydande skrivelser den 1 september till USA:s transportminister. Däri uttryckte vi också vår önskan att transportdepartementet skulle verka för en omprövning av beslutet. I skrivelsen underströks vidare att gällande skandinaviska charterbestämmelser är icke-diskriminerande och erbjuder skandinaviska och amerikanska charterbolag samma möjligheter att utföra chartertrafik. Diplomatiska noter av samma innehåll överlämnades samtidigt till det amerikanska utrikesdepartementet med anmodan om dess medverkan till en omprövning av beslutet. Som ett ytterligare försök att få de amerikanska myndigheterna att ändra sitt beslut genomfördes skandinavisk-amerikanska förhandlingar på regeringsnivå i Washington den 21-24 september i år. Då dessa förhandlingar slutade resultatlösa överlämnades noter till amerikanska utrikesdepartementet den 25 september vari man från skandinavisk sida beklagade det amerikanska beslutets diskriminerande effekt. Regeringen har således aktivt, och med de medel som står till buds i dessa sammanhang, försökt förmå de amerikanska myndigheterna att medge Scanairs charterflygningar till Florida. Eftersom de amerikanska myndigheterna hittills inte ändrat sin inställning har man från skandinavisk sidan inbjudit amerikanarna till fortsatta förhandlingar i början av februari månad 1982. Från båda sidor har man då förklarat sig beredda att diskutera och försöka få till stånd lösningar för chartern som en del i våra totala luftfartsrelationer. Min förhoppning är därför att det inför nästa vintersäsong skall vara möjligt för alla intresserade skandinaviska charterbolag att genomföra flygningar till Florida.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
Den traditionella skandinaviska luftfartspolitiken har tyvärr under många år varit stelbent, och det är därför glädjande att tecken till en modernisering har märkts under senare tid. Detta är viktigt, herr talman, att ha i minnet när vi diskuterar de akuta problem som nu måste lösas på olika områden, det må antingen gälla SAS problem med sin Euroclass och de underhandlingar som har ägt rum med de franska myndigheterna eller det som min interpellation direkt gäller, chartertrafiken till Florida. Sverige har nämligen, tillsammans med de andra skandinaviska länderna, en negativ klang i amerikanska luftfartskretsar. Jag har sedan 1977, då jag blev vald till Europarådets luftfartsrapportör, haft många kontakter med amerikanska flygmyndigheter i de här sammanhangen. Jag kan bara bekräfta att vårt rykte inte är det allra bästa. Låt oss se på sakläget och därefter på vad vi kan göra åt det. I våras gavs från den svenska regeringens sida, liksom från Danmarks och Norges, tillstånd till chartertrafik från Skandinavien till Florida. Det av SAS ägda charterbolaget Scanair får emellertid inte, visar det sig senare, tillstånd av de amerikanska luftfartsmyndigheterna att bedriva sådan trafik. Däremot får det danska charterbolaget Sterling Airways besked om att dess gamla tillstånd för sådan trafik förnyas på fem år. Nu är det så att Scanair till 90 26 transporterar svenska passagerare. Företaget har 45 26 av den svenska chartermarknaden. Ett företag av den här typen får alltså inte flyga på Florida, medan ett danskt företag får göra det — med i betydande utsträckning svenska passagerare. De amerikanska myndigheterna har gång på gång låtit förstå att man är missnöjd med den officiella skandinaviska inställningen i luftfartsfrågor. Man anser den vara stelbent, protektionistisk och konkurrensfientlig. Det intressanta är emellertid att amerikanarna redan vid de luftfartsöverläggningar som ägde rum i februari i år bad om att få ta upp vissa charterfrågor. De skandinaviska luftfartsmyndigheterna tillmötesgick då inte denna begäran och har i princip ställt sig mycket kallsinniga till förhandlingar rörande charterfrågor. Detta, herr talman, är en ohållbar attityd. Vi må tycka vad vi vill om den amerikanska inställningen i luftfartsfrågor, det finns förvisso anledning att kritisera också den på en rad punkter. Jag vill gärna säga det i detta sammanhang. Men vi kan vara övertygade om att man från USA:s sida kommer att ytterligare öka trycket på Skandinavien i liberaliserande riktning. Jag vill erinra om att SAS var det enda flygbolag som vid ett tillfälle förra året vägrades prishöjningar över Nordatlanten. Det var en allvarlig varning, och den borde ha lett till eftertanke. Därmed inte sagt att vi från skandinavisk sida skall bjuda på allt i de överläggningar som skall komma till stånd i februari nästa år. Men vår attityd, herr kommunikationsminister, att vägra diskutera allmänna charterfrågor är helt orealistisk, och något får vi vara beredda att ge. Vi kan inte bara hårdnackat säga nej.

Gör man inte det tror jag icke — med den erfarenhet jag har av amerikanska luftfartsmyndigheter på det här området — att förhandlingarna kommer att bli givande. Då kommer inte heller den förhoppning som kommunikationsministern avslutar sitt interpellationssvar med, nämligen att det nästa vintersäsong skall bli möjligt för alla intresserade skandinaviska charterbolag att genomföra flygningar till Florida, att bli realitet. Jag instämmer naturligtvis i den förhoppningen, men skall den bli verklighet krävs nog en annan förhandlingsuppläggning från skandinavisk sida — inte minst från svensk sida — än den vi hittills har haft. Åstadkommer vi en förändring här, tror jag vi har stora möjligheter att lyckas när förhandlingarna tas upp på nytt i februari nästa år.
Herr talman! Den förhoppning som jag uttryckte i slutet av mitt svar på interpellationen har naturligtvis inte alltför lös grund — det utgår jag ifrån att Anders Björck är klar över. Detta är ett mycket komplicerat område med många intressenter och med många hänsynstaganden. Svensk internationell flygfart är ju inte enbart ett svenskt intresse, utan också andra nordiska länder är inkopplade. Det förenklar självfallet inte heller förhandlingarna när det gäller charterverksamheten. Som svar på Anders Björcks fråga kan jag säga så här: Det är alldeles uppenbart att den svenska regeringen och svenska myndigheter över huvud taget som har att sköta dessa grannlaga uppgifter inte kommer att handla på ett sådant sätt att man försvårar en uppgörelse i den riktning som jag här har hoppats skall bli resultatet.

Herr talman! Nej, att svenska myndigheter skulle uppträda så att de försvårar den lösning som de själva är ute efter tror faktiskt inte jag heller.

Vi måste, herr talman, acceptera realiteterna. USA bedriver en liberal luftfartspolitik. Vi må, som jag sade tidigare, tycka vad vi vill om denna politik — den är en realitet. Amerikanarna gör en koppling — oavsett om vi tycker det är riktigt eller inte — mellan chartertillstånden och den allmänna liberala luftfartspolitik som de nu bedriver på den reguljära luftfartens område. Om vi inte är beredda att ge någonting i dessa förhandlingar, kommer det bara att leda till att amerikanarna håller fast vid sin attityd och ger oss ett antal olika nålstick, så som de har gjort tidigare. Detta gynnar inte skandinaviskt reguljärflyg, och det gynnar inte heller ett svenskt charterflygföretag som Scanair. Vi måste naturligtvis se till att svenska turister till Florida inte i första hand transporteras med danska charterflygbolag, därför att de svenska icke ens har formella möjligheter att bedriva en sådan trafik. Den situationen har vi nu försatts i, och vi har nog i viss mån tyvärr oss själva att skylla.
Herr talman! Anders Björcks värdering av det sätt på vilket den här frågan har hanterats får stå för honom själv. Anders Björck kan väl ändå inte mena att jag skall stå här i riksdagens talarstol och annonsera eftergifter i de förhandlingar som skall äga rum i februari månad och som gäller ett mycket intrikat område. Jag tror inte att det vore särskilt klokt med tanke på svenska intressen.

Herr talman! Självfallet skall vi inte här i kammaren tala om, vad man från svensk eller skandinavisk sida avser att göra i de kommande förhandlingarna. Men problemet är att man från skandinavisk sida tidigare har vägrat att diskutera charterfrågor med amerikanarna. Ett besked som kommunikationsministern ändå måste kunna ge är väl att man är beredd att diskutera den här typen av frågor, när ärendet kommer upp igen i februari. Vidare att det då rör sig om att förhandla och inte bara om att från svensk sida hålla fast vid tidigare ståndpunkter. Jag har självfallet inte begärt någon detaljerad redovisning av herr kommunikationsministern på detta område. Jag vet också ganska väl hur den här typen av förhandlingar går till. Däremot är frågan om den skandinaviska luftfartspolitikens inriktning viktig, och jag tycker att riksdagen, liksom enskilda riksdagsledamöter, verkligen har rätt att få ge uttryck för sina åsikter. Det handlar ändå om företag, herr talman, som till hälften ägs av svenska staten. Där har förvisso riksdagen ett ansvar att se till att de här företagen får möjlighet att konkurrera på lika villkor. Har herr kommunikationsministern den inställningen, vilket jag verkligen hoppas, och är beredd att aktivt arbeta för detta, är vi förvisso i hög grad överens.
Herr talman! Jag tror att vi är överens nu. Jag fastnade tidigare för herr Björcks fråga om jag var beredd här i kammaren att nu ge besked om att vid de kommande förhandlingarna Sverige skulle visa en liberal inställning och vara berett till eftergifter. Det var på det jag reagerade, och jag sade att jag inte här i kammaren kan stå och ge några som helst besked i den riktningen. Det vore fel av mig att göra det, men självfallet skall vi diskutera, och vi är beredda att förhandla utifrån alla tänkbara utgångspunkter, men hela tiden med beaktande av våra egna intressen i sammanhanget.

Herr talman! Erling Bager har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att de transporter av kolsvavla, som går med fartyg från England via Göteborg, Göta älv och Vänern till Svenska Rayon AB utanför Karlstad, skall ske på ett betryggande sätt. Kolsvavla är en ytterst brandfarlig och även giftig vätska, som används bl.a. vid rayonframställning. Den transporteras till Svenska Rayon AB med de brittiska bulklastfartygen Silvermerlin och Silverfalcon. Kolsvavlans egenskaper medför att transporterna kan innebära risker för bl.a. miljön. Att transporterna trots detta är tillåtna beror, som Erling Bager själv framhållit, på att transport av farligt gods inte behöver vara liktydigt med farliga transporter. Som villkor för att dessa transporter skall få äga rum har samhället nämligen ställt upp en mängd krav på säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder syftar dels till att förebygga olyckor, dels till att begränsa skadeverkningarna om olyckan trots allt är framme. För sjötransporterna av kolsvavla gäller säkerhetsbestämmelserna i den s.k. kemikaliebulkkoden. Kemikaliebulkkoden är utarbetad inom IMCO . Koden tillämpas av de flesta stora sjöfartsnationer. Reglerna i koden ökar i stränghet med det transporterade ämnets farlighet. För att så långt som möjligt förebygga miljöskador genom utsläpp på grund av olyckor föreskrivs att kemikalietankfartyg skall ha skydd mot utflöde vid grundstötningar och sidoskador. Detta skydd utgörs av dubbel botten och dubbla sidor på fartyget. Utöver de rigorösa bestämmelserna i kemikaliebulkkoden gäller särskilda säkerhetskrav vid de aktuella fartygens färd i svenska farvatten. Fartygen måste sålunda ha lots hela vägen från Göteborg till Karlstad. Färden genom Göteborgs hamn och fram till Vänern får bara äga rum under dagtid. Annan trafik i hamnen och kanalen skall lämna dessa fartyg företräde. Vid slussningen slutligen är säkerhetskontrollen extra skärpt. Sjöfartsinspektionen utövar tillsyn över transporterna och har inspekterat fartygen. Enligt min mening är de säkerhetsåtgärder som vidtagits tillfredsställande.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det ger en god beskrivning av de regler som gäller enligt kemikaliebulkkoden som är utarbetad inom IMCO. Hur reglerna efterföljs är huvudfrågan i min interpellation om säkerhetsoch miljöåtgärder. Bakgrunden är känd. Kolsvavlan bedöms vara den farligaste last som transporteras på våra inre vattenvägar. Om kolsvavlan kommer i kontakt med luft, sker en explosion med oerhörd kraft. Det blir en sprängverkan inom en stor radie kring den plats där explosionen sker. Kommer kolsvavlan utisjön, förstörs vattentäkt för överskådlig tid framåt. Dessa transporter går i dag kontinuerligt rakt genom Göteborg, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Min första fråga till kommunikationsministern är: Uppfyller fartygen till sin konstruktion helt de krav som ställs i IMCO-koden? Statsrådet tvivlar på att miljösäkerheten förbättras om transporten sker på land. Då är det faktiskt berättigat att fråga om beredskapen utmed fartygens färdväg är tillfredsställande. Ett viktigt komplement till säkerhetsordningen kring själva fartygen är beredskapen på de orter längs älven som fartygen passerar. Finns det tillräckliga beredskapsplaner? Vilka räddningsresurser har man om det skulle inträffa ett olyckstillbud? Lossningen vid Svenska Rayon AB utanför Karlstad är kanske det farligaste momentet. Det finns risk för spill och felkopplingar som kan leda till olyckor. Vilka åtgärder har vidtagits i det avseendet? Slutligen ytterligare en fråga: Är det bekant om utsläpp sker i Vänern från Svenska Rayons fabriksanläggningar? Jag skulle vilja få dessa frågor besvarade.
Herr talman! Det kanske är en aning mycket med ett antal frågor så att säga helt vid sidan av den interpellation som från början framställts. Men låt mig framhålla att sjöfartsinspektionen har besiktigat — och besiktigar — de fartyg som skall transportera den här varan. Såvitt jag vet har inga anmärkningar riktats härvidlag. Erling Bager frågade om färdvägen var den rätta. Jag utgår från att man i samband med inspektion också överväger den saken. Vidare utgår jag från att anmälningar kommer in om fartygen inte följer gällande regler. Såvitt jag vet har inga anmälningar gjorts.

Herr talman! Jag tycker inte att mina frågeställningar ligger utanför huvudfrågan. Det är ju så att färdvägen och hanteringen som helhet måste bedömas gemensamt. Jag har utgått från att kommunikationsdepartementet har inhämtat erforderliga upplysningar i händelse av att någon fråga lyder under ett annat departement. En regel i IMCO-koden säger att fartygen skall ha dubbla bottnar och dubbla sidor. De två aktuella brittiska fartygen har det. Men koden säger också att tankarna, som kolsvavlan transporteras i, skall vara skilda från skrovets yttersidor. Jag har tagit reda på att tankarna i det här fallet är hopkopplade med innerskrovet. En yttre kraft som skulle mötas av skrovet kommer alltså här att även mötas av tanken, vilket är mycket olyckligt. Man kan tänka sig ett tillbud där ett fartyg går emot en bropelare i Göta älv. Konsekvenserna skulle då bli mycket allvarliga. När det gäller lättantändligheten för kolsvavla vill jag nämna att det sker en explosion om kolsvavlan kommer i kontakt med ett föremål som håller 100 ”. Motsvarande tal för bensin är 350 ?. Jag tycker att det är mycket olyckligt att de här transporterna inte hårdare har hållits efter med regler. Avslutningsvis vill jag framhålla att det är otillfredsställande att fartygen på det här sättet trafikerar nästan sämsta möjliga väg genom Västsverige förbi stora tätorter. Göteborgs kommun har dessutom sin vattentäkt från Göta älv och Vänern. Tanken på vilka konsekvenserna kan bli är mycket oroande. En del av mina frågor fick jag inte något svar på, och det gör att jag väl får försöka gå vidare med de här frågeställningarna på annat sätt.
Herr talman! Jag vill först erinra om att beredskapen för räddningstjänst såsom interpellanten här antydde ligger under kommundepartementet. Problemen på den punkten är aktuella och under observans. Som jag påpekade i mitt svar är det förhållandet att vi här i Sverige har gått längre i fråga om säkerhetsbestämmelser än vad som föreskrivs i den s.k. kemikaliebulkkoden inom IMCO ett uttryck för det allvar med vilket vi ser på transporterna av det godsslag som det gäller. Det handlar om farliga saker, och det är mot den bakgrunden som svenska myndigheter har agerat. Jag kan försäkra att ingen lämnar någonting åt slumpen i sådana här sammanhang. Sjöfartsinspektionen utövar ju ständigt tillsyn och kontroll. Den omständigheten att man t.ex. transporterar kolsvavla enbart under dagtid, för att inte riskera någonting i onödan, är ett uttryck för den försiktighet med vilken man hanterar de här transporterna.
Herr talman! Jag måste till kommunikationsministern tyvärr säga att vi inte fullt ut följer IMCO-koden. När det gäller det av mig nämnda kravet på separata tankar, skilda från skrovet, följer vi inte denna kod. Jag har kontrollerat uppgiften härom med sjöfartsverket och fått veta att dispens från detta krav har givits. Jag tycker att det är tråkigt att vi inte fullt ut följer de internationella regler som finns i IMCO-koden.
Herr talman! Denna kod innehåller en mängd olika bestämmelser, och den svenska tillämpningen kan kanhända, om den skulle avvika något på en punkt, kompenseras av hårdare bestämmelser på andra, syftande till att minimera riskerna. Jag tror att man måste se saken på det sättet. Men jag vill gärna säga till Erling Bager att det inte råder någon som helst skillnad mellan hans och min uppfattning om hur allvarlig denna fråga är, om hur försiktig man måste vara och om hur hårda bestämmelser man måste ha. Dessa bestämmelser skall naturligtvis också tillämpas. Sjöfartsinspektionen utövar också kontinuerligt kontroll och gör de bedömningar som rimligen kan och måste göras.
Herr talman! Det är bra att vi har satt upp höga mål. Men den punkt där man från svensk sida tyvärr har givit dispens berör en mycket stor fråga. Skulle ett kollisionstillbud ske, ligger det faktiskt mycket nära till hands att även innerskrovet får en törn och tar upp krafter, och då berörs omedelbart de tankar där kolsvavlan finns. Vi har tidigare här varit inne på vilka konsekvenser som då skulle kunna uppstå. Jag tycker att det är beklagligt att Sverige på denna punkt inte följer de internationella bestämmelser som finns. Jag har svårt att förstå att det skulle kunna uppvägas av föreskrifter på någon annan punkt. Den dispens som har givits berör en punkt som vid ett kollisionstillbud är mycket allvarlig.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om regeringen har för avsikt att förändra kulturrådets ställning som beredande och verkställande organ i kulturpolitiska frågor samt — om så är fallet — vilka motiv jag har att anföra för en sådan åtgärd. Som bakgrund till sin fråga anför Georg Andersson att ”regeringen enligt uppgift synes överväga att radikalt förändra kulturrådets ställning på så sätt att rådet skulle fråntas möjligheterna att göra en samlad bedömning av kulturinstitutionernas anslagsframställningar”. Jag vill med anledning härav anföra följande: Inom utbildningsdepartementet övervägs f. n. en förenklad ordning för kulturmyndigheternas arbete med anslagsframställningen. Syftet med en sådan skulle vara att —- med bibehållande av kulturrådets övergripande ansvar på kulturområdet — ge berörda kulturinstitutioner längre tid på sig att slutföra sitt budgetarbete. Därigenom kan de också bättre beakta innehållet i budgetpropositionen och riksdagens beslut med anledning av denna samt ta hänsyn till de budgetanvisningar som regeringen utfärdar. Den förenklade ordning som diskuteras innebär att myndigheterna liksom hittills till kulturrådet skall redovisa sina reformönskemål samt förslag till omfördelningar som berör verksamhetens inriktning och omfattning vid en tidpunkt som rådet själv bestämmer. Detta ger rådet det underlag som behövs för dess samlade bedömning. Den formella anslagsframställningen från kulturinstitutionerna skall inlämnas direkt till utbildningsdepartementet vid sedvanlig tidpunkt för anslagsframställningar. En förenkling av detta slag förändrar inte kulturrådets ställning som beredande och verkställande organ. Däremot tillmötesgår man ett långvarigt önskemål från berörda kulturinstitutioner.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag tvingas emellertid på en gång deklarera att jag uppfattar svaret som vilseledande. När jag tar del av det kommer jag osökt att tänka på orden i Första Mosebok 27:22: Rösten är Jakobs, men händerna är Esaus. Utbildningsministern beskriver planerade åtgärder som efterlängtade förenklingar i petitaprocessen. Men det är bara den som är blind som undgår att märka vad herr Wikström är i färd med. Kulturministern håller på att koppla ett strupgrepp på kulturrådet. Regeringen fattade den 15 oktober ett beslut som innebar att kulturrådet förhindras informera om viktiga principiella kulturpolitiska uttalanden om avgiftsfria boklån, som riksdagen vid upprepade tillfällen har gjort. Det beslutet försökte ekonomioch budgetministern försvara här i kammaren förra fredagen. Hans argument var verkligen inte övertygande. Vad gäller de kulturpolitiska effekterna av beslutet undvek han debatt med hänvisning till att budgetdepartementet inte bär det kulturpolitiska ansvaret. Nu står den ansvarige kulturministern här i kammaren och försöker kamouflera sina angrepp på kulturrådet med att han eftersträvar förenklingar. I själva verket är det väl så, att kulturministern vill förhindra att kulturrådet får möjlighet att göra en samlad och övergripande kulturpolitisk bedömning inför regeringens budgetarbete. Vägen till ökat ministerstyre skall nu breddas — det är den slutsats jag drar. Med hänsyn till den förankring som kulturrådets representation från parlamentariker, kulturarbetare, folkbildningsoch löntagarorganisationer medför, har måhända kulturrådets förslag uppfattats som besvärande av kulturministern. Det är naturligtvis bekvämare för honom om departementet ensamt sitter inne med hela beslutsunderlaget. De åtgärder som utbildningsministern i sitt interpellationssvar kallar förenklingar uppfattar jag så, att de i själva verket innebär att kulturrådet mister de nuvarande möjligheterna att göra en samlad bedömning av anslagsframställningarna från kulturinstitutionerna. Sådana åtgärder strider mot riksdagens beslut beträffande kulturrådets uppgifter, såsom de formulerades när kulturrådet inrättades 1974. I det beslutet heter det: ”Kulturrådet bör svara för sammanfattande bedömningar och prioriteringar av olika anslagsbehov i fråga om de anslag som avser kulturrådets direkta ansvarsområde. —--- Genom rådets medverkan bör föreliggande anslagsbehov på olika delområden kunna få en enhetlig och genomarbetad handläggning i såväl sakliga som formella avseenden.” Med den nu föreslagna ordningen blir detta enligt min mening inte möjligt. Om det mot förmodan verkligen är utbildningsministerns mening att denna möjlighet skall kvarstå trots föreslagna förändringar — då är, menar jag, förslagen väldigt illa genomtänkta. Utbildningsministern säger att de olika kulturinstitutionerna skall lämna sina formella anslagsframställningar direkt till utbildningsdepartementet vid sedvanlig tidpunkt. Och den tidpunkten är f. n. den 1 september. Kulturrådet får således inte del av dessa formella anslagsframställningar — de går kulturrådet förbi. Jo, myndigheterna skall, heter det i svaret, till kulturrådet lämna vissa uppgifter. Att det här talas om myndigheter måste väl bero på ett skrivfel eller vara en ofullständighet. Jag har uppfattat det så att det skall vara institutioner och organisationer. Litteraturfrämjandet kan väl inte, för att ta ett exempel, betraktas som myndighet och knappast Operan heller. Men jag fattar det så att anslagsäskande institutioner och organisationer och myndigheter skall lämna uppgifter om sina reformönskemål och förslag till omfördelningar till kulturrådet vid en tidpunkt som rådet självt bestämmer. Om kulturrådet skall hinna behandla dessa önskemål och framställningar, så måste denna tidpunkt liksom hittills vara någon gång i april månad. Med denna ordning anser statsrådet att kulturrådet har det underlag som behövs för en samlad bedömning. Ett sådant påstående måste bygga på den förutsättningen att kulturrådet genom att summera institutionernas budget för innevarande år med de framförda förslagen till reformer och omfördelningar egentligen har institutionernas hela anslagsframställning i sin hand. Om så är fallet, då frågar jag mig varför institutionerna inte själva kan lämna in hela sin anslagsframställning till kulturrådet. Om nämligen inga förändringar kan ske i institutionernas anslagsframställningar mellan april, då man lämnar sin delrapport till rådet, och september, då man lämnar hela framställningen till regeringen — varför kan de då inte redovisa allt i sin helhet redan i april? Genom att anslagsframställningarna i sin helhet redovisas till kulturrådet — som nu sker — får ju rådet en möjlighet att göra avvägningar mellan olika institutioners verksamhet. Det måste rimligen innefattas i uppdraget att göra en samlad bedömning. Låt mig ta ett exempel. I årets anslagsframställning föreslår kulturrådet att en regionteater skall bildas i Gävle. Utrymme föreslås skapas genom en motsvarande minskning av anslaget till Dramaten. Detta är ett exempel på förslag till avvägningar mellan olika verksamheter och organ och organisationer. Hur skall en sådan avvägning bli möjlig enligt den tänkta nya ordningen? Jag konstaterar också att om inga förändringar i institutionernas anslagsframställningar skall kunna ske mellan april och september — då har institutionerna inte fått den längre tid för sitt petitaarbete som utbildningsministern utlovar. Ingen förenkling har heller skett, snarare tvärtom. Om utbildningsministern däremot, vilket tycks vara fallet, avser att ge institutionerna längre tid för petitaarbetet, så förutsätter detta att de kan göra ändringar i sina anslagsframställningar ända fram till dess att framställningarna formellt överlämnas till regeringen. Men därmed bortfaller möjligheten för kulturrådet att få ta del av allt material i sådan tid att rådet kan vara med och påverka budgetarbetet i departementet. Jag har ett bestämt intryck av att det är just denna effekt som utbildningsministern är ute efter. Det råder starka motsättningar mellan utbildningsministern och kulturrådets ordförande. Detta förhållande är vid det här laget väl känt. Kulturrådets ordförande har vid en rad tillfällen haft fräckheten och modet att kritisera regeringens kulturpolitik. Och det gör man inte ostraffat i folkpartiets lilla cirkel av kulturpolitiker. Vi har nu fått bevittna en rad attacker från folkpartiets företrädare i regeringen. Några exempel: När kulturrådets ordförande uttalade sig om teaterstriden i Göteborg — då togs han i örat av utbildningsministern. När kulturrådet påpekade värdet av avgiftsfria boklån i folkbiblioteket — då fick rådet en åthutning av ekonomioch budgetministern. När kulturrådet överlämnade sin omfattande utredning om regional musikplanering — då skickade utbildningsministern ut en motskrift från direktörerna i Regionmusiken och Rikskonserter — också detta ett tydligt sätt att försöka desavouera kulturrådets arbete. Sedan har hastigt påkomna besparingsdirektiv utfärdats. De har åtföljts av förbud att på egen hand besätta vakanta tjänster och av andra inskränkningar i kulturrådets handlingsfrihet. Till detta kommer nu direktiven om en annan behandlingsordning för anslagsframställningar — en ordning som enligt min mening ställer kulturrådet offside i spelet om fördelning av kulturanslagen. Syftet är uppenbart. Ministerstyret skall stärkas. Det vore hederligt om utbildningsministern öppet erkände detta i stället för att dölja sig bakom fagert tal om kamp mot byråkrati och om förenkling.

Herr talman! Det är en litet ovanlig debatt som Georg Andersson för. Ett samtal mellan kulturrådet och utbildningsdepartementets kulturenhet om förenklade anslagsframställningar — som ännu inte har föranlett något regeringsbeslut — har på olika vägar nått Georg Andersson, och han skyndar sigatt ta upp det i riksdagen. Och så bygger han upp sitt anförande som något slags skvallerkrönika om relationer mellan Anders Clason och mig. Tror verkligen Georg Andersson att jag skall här i riksdagens talarstol dementera alla dumheter som står i socialdemokratiska tidningar om förhållandet mellan min vän och kollega, som är ordförande i statens kulturråd? Jag tycker närmast att detta är oanständigt och ett tecken på att Georg Andersson naturligtvis inte är ett skvatt intresserad av hur kulturinstitutionernas anslagsframställningar skall göras, utan att han är ute i enkla partipolitiska syften. Om Georg Andersson ägnade sig litet mer åt att träffa företrädarna för kulturinstitutionerna och diskutera med dem hur de ser på den här frågan, skulle perspektivet vara ett annat. Det har ju varit så, att deras anslagsframställningar har fått lämnas in till kulturrådet innan ännu riksdagsbeslut har förelegat som har gällt det budgetår som ligger mellan det budgetår för vilket anslagsframställningen är avsedd och det innevarande. Vi har under lång tid fått klagomål från dem där de har sagt att det inte blir något relevant underlag. Vi har då diskuterat med kulturrådet om hur man kan få en bättre ordning. Kulturrådets kanslichef har varit helt införstådd med denna förenklade handläggningsordning. Den innebär att reformönskemål och förslag till omprioriteringar skall redovisas precis som hittills till kulturrådet under våren, vid en tidpunkt som kulturrådet fastställer. De övriga posterna, som berör de s.k. automatiska posterna löner, städkostnader och annat sådant, redovisas den 1 september, då man har haft några månader på sig att överväga det riksdagsbeslut som gäller det år som ligger mellan de två aktuella. Självfallet har kulturrådet tillgång också till detta material och kommer att få möjlighet att anlägga synpunkter på städkostnaderna för Nationalmuseum, om man anser att det är viktigt. Både i kulturrådets kansli och inom vår kulturenhet har man varit överens om att man behöver avkorta tiden för själva budgetarbetet och koncentrera sig på reformönskemålen och behovet av omprioriteringar. Det är alltså så att vi är överens om det här, och jag tror att det kommer att löpa bra — det är inte några större problem. Sedan vill jag gärna säga att den kritik som Georg Andersson riktar mot budgetministern för hans svar på de frågor som Georg Andersson ställde till både mig och honom och som av formella skäl budgetministern besvarade, kunde väl Georg Andersson ha framfört då frågorna besvarades. För den som inte är en nyansernas mästare kan det vara svårt att se skillnaden mellan ett dekret från kulturrådet till kommunerna och en opinionsyttring. Av Rolf Wirténs svar framgick att regeringens uppfattning är att boklån skall vara avgiftsfria. Kulturrådet skall gärna bilda opinion, men man skall inte göra det i form av föreskrifter till kommunerna. Det var alltså Kommunförbundet som slog larm och begärde ett besked av regeringen. Kommunförbundets socialdemokratiske ordförande — som jag inte vill stå här i talarstolen och förtala — skriver till regeringen och frågar hur det förhåller sig med detta, och regeringen svarar på det. Jag tror att man även på kulturrådet har förstått att det är viktigt att skilja mellan föreskrifter och den allmänna opinionsbildning som vi i många sammanhang ägnar oss åt. Georg Andersson ger själv lysande exempel på opinionsbildning i olika former! Men lyckligtvis är vi inte i den situationen att Georg Andersson utfärdar några föreskrifter. Skulle sådana bygga på det osakliga underlag som hans inlägg i dag gör skulle det kunna leda till vad som helst. Sedan vill jag gärna säga: Tro inte allt som står i tidningen! Där sägs att Anders Clason uttalar sig si och att jag uttalar mig så. Kontrollera gärna med både Anders Clason och mig innan Georg Andersson uttalar sig i frågorna! Den som varit med länge vet att det förvisso är ganska vanligt att det man säger stympas, inte återges oavkortat eller spetsas till på ett sådant sätt att olika parter spelas ut mot varandra. I Göteborgsärendet har jag över huvud taget inte uttalat mig om någonting annat än den principiella ansvarsfördelningen. Det var väl ytterligare en del saker som Georg Andersson svepte in i sammanhanget. Men låt mig återvända till de punkter som Georg Andersson tog upp i sin interpellation. Det är inte fråga om någon förändring av kulturrådets uppgifter. Däremot är vi angelägna om att avbyråkratisera den process som budgetbehandlingen utgör. Låt mig i det här förtroliga sammanhanget avslöja att jag första gången hörde talas om denna fråga när jag blev uppringd av en Georg Andersson närstående tidning. Man läste upp avsnitt av det papper som hade diskuterats mellan kulturenheten och kanslichefen i statens kulturråd, ett papper som jag då ännu inte hade sett. Jag förklarade, som det var, att frågan hur man kan förenkla anslagsframställningen och underlätta budgetprocessen bereds nästan rutinartat mellan departement och olika myndigheter. Så småningom når förslagen kanske vederbörande departementschef och kan också leda till ett regeringsbeslut, och det skall det väl så småningom göra även i det här fallet. Men var inte så förskräckligt upphetsad, Georg Andersson! Det fanns alltså mycket litet underlag för den våldsamma attack som Georg Andersson gjorde.